Fru talman! Jag har naturligtvis ingen annan uppfattning än Marianne Andersson i frågan. Jag är lika frågande till det förhållningssätt som Sydafrika har när det gäller mediciner. Vi vet att de gör mycket nytta. Jag vet inte om det har med kostnader att göra. Men sådant går alltid att klara av. Naturligtvis ska jag ta med mig detta och göra min insats för att påverka i rätt riktning.

Fru talman! Jag är övertygad om att statsministern ser med precis samma allvar på frågan som vi övriga i kammaren. Jag är övertygad om att när det finns tillfälle kommer statsministern också att verka för att kvinnorna och männen i Sydafrika får stöd och hjälp i frågan.

Fru talman! Jag vill också hålla med om det Marianne Jönsson tog upp i sitt anförande, speciellt när det gäller kvinnors situation i världen. Irak. Det irakiska folket har lidit hårt. 1,5 miljoner irakier har dött på grund av sanktionerna. 500 000 av dem är barn. Nu framgår det t.o.m. i FN:s egna rapporter att hundratusentals människor har dött bland civilbefolkningen. Det finns flera organisationer i Sverige, Caritas, Röda korset, Svenska kyrkan, som vill att sanktionerna ska hävas. De vill att det ska vara riktade sanktioner mot den irakiska diktatorn Saddam Hussein och hans regim, inte mot det irakiska folket. Vi har motionerat om kurdernas situation. Vi vill att demokratin ska utvecklas i norra Irak, i irakiska Kurdistan, och vi vill gärna se en federation mellan irakiska Kurdistan och det framtida demokratiska Irak. Hur ställer sig socialdemokratin till den frågan? Hur ställer sig socialdemokratin till sanktionerna?
Fru talman! Kurdernas situation är allvarlig. Jag tar för givet, precis som beskrivs i betänkandet, att vi i Sverige kommer att ha beredskap att ge stöd till demokratiska val i norra Irak när det blir aktuellt. Vi har många gånger konstaterat att sanktioner är trubbiga instrument. Trots att FN har försökt att mildra verkningarna för civilbefolkningen genom olja-förmat-programmet är situationen svår. Vi kan konstatera och erkänna att försöken att tvinga regimen till samarbete har misslyckats. Det pågår i FN ett arbete med att försöka förfina sanktionsinstrumenten. Det är dock inte särskilt lätt. En sak får vi inte glömma, Murad Artin. Det krävs handling från Saddam Hussein. Han driver ett maktspel för att få FN på knä. Han håller undan alla de nödvändiga varorna för omvärlden för att peka ut en fiende. Ibland blir resultatet sådant av sanktioner. Sverige hör till de allra största givarna när det gäller humanitärt bistånd till Irak. FN och Sverige värnar mycket mer om det irakiska folket än vad Saddam Hussein gör.
Fru talman! Det är självklart att det är diktatorn Saddam Hussein som tjänar på sanktionerna, inte det irakiska folket. Det irakiska folket har lidit. Vi menar att det måste vara riktade sanktioner mot Saddam Hussein och hans regim, inte mot det irakiska folket. Saddam Hussein åker kors och tvärs i världen utan att vi gör någonting åt detta, medan det irakiska folket lider. Kurder, assyrier/syrianer, araber, shiiter och sunniter dör på grund av sanktionerna. Sverige är inte aktivt i denna fråga. Man hänvisar hela tiden till FN, men Sverige har inte varit aktivt. Jag menar att Sverige skulle ha varit aktivt. Sverige aviserade också att vi skulle ha en internationell konferens i höstas, men den kom aldrig. Marianne Jönsson tog inte upp frågan om folkmordet, men det kanske är någon annan som ska göra det. Jag vill bara ställa en fråga till Marianne Jönsson. Det står i betänkandet att Sverige inte har någon officiell linje när det gäller den frågan. Men Göran Persson skrev i maj år 2000 att vi ska understryka att det som drabbade armenierna var ett folkmord. Har Marianne Jönsson en annan uppfattning än statsministern?

Tydligare kan det inte sägas. Vi har i utskottet arbetat väldigt mycket med den här frågan, och vi har gjort det för att vi skulle kunna enas. Men hur vi än har arbetat har Vänstern och Murad Artin gjort allt för att undvika att vi skulle bli eniga. De skriver i och för sig också detta i sin egen reservation, och det är glädjande att Murad Artin har förstått och håller med om det som vi i majoriteten skrev redan förra året. Jag stod här i talarstolen och talade om den här problematiken med att folkmord är ett folkrättsligt begrepp som man måste handskas sakligt och ansvarsfullt med. Det är oerhört viktigt att historiska illgärningar uppmärksammas. Vi har absolut ingen annan uppfattning. Men nu försöker Murad Artin ta sig ur en väldigt obehaglig situation genom att i reservationen tala om ett historiskt betraktande av folkmorden. Jag tycker att det är att försvaga, t.o.m. förringa, de händelserna. Vi säger att hade vi haft folkmordskonventionen vid tiden för de här blodiga händelserna hade vi kunnat ställa de ansvariga inför rätta, kunnat döma och straffa dem och kunnat ge ersättning till de drabbade. Är det inte så att Murad Artin i sin iver att samla politiska poäng har lovat mycket mer än han har kunnat hålla? Urban Ahlin kommer lite senare att ta upp den här frågan.
Fru talman! Marianne Jönsson sade att vi är eniga i stora stycken, och det är vi verkligen. På de här 185 sidorna är det mest enighet. Det finns bara ett tjugotal reservationer, och det är ganska få om man tänker på att det är sex partier utöver Socialdemokraterna som ska tycka till. Folkpartiet har två reservationer som rör två öar ute i världen. Den ena ön heter Kuba, och den andra ön heter Taiwan. Den ena reservationen gäller att det är för lite demokrati. Det är en diktaturstat, som Sverige har nära förbindelser med och t.o.m. ger bistånd. Det är Kuba. På den andra ön blommar demokratin, och där har man en demokratiskt vald president. Vi menar från Folkpartiet att det är fel signal att vara så mjuk mot Kuba, som är en diktaturstat, jämfört med mot Taiwan. Sverige förhindrar att visum ges till den som vill komma hit även som privatperson. Vi jobbar mycket med demokratifrågor. Tycker inte Marianne Jönsson att det är ett dilemma att man försvårar för en demokrati men uppmuntrar en diktatur som Kuba?
Fru talman! Respekt för mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling utgör grunden i vår politik oavsett om det gäller Kuba eller något annat land. Vid varje möjligt tillfälle framför Sverige den kritiken mot just Kuba. När det gäller Taiwan gjorde Folkpartiet stor affär av att Taiwans president inte tilläts komma till Folkpartiets jubileum. Det visade sig att presidenten inte hade några planer på att komma till Sverige. Känns detta inte genant för er i Folkpartiet, K-G Biörsmark? Det får i och för sig gärna göra det, men det bekymmersamma i den här historien är det sätt på vilket Folkpartiet förödmjukar Taiwans regering och generar dess president. Dessutom vet ni mycket väl att ert agerande kunde ha fått utrikespolitiska konsekvenser i relationerna till både Kina och Taiwan. De allra flesta inser att frågan kräver tålamod och försiktighet. Hur långt är Folkpartiet berett att gå i den här frågan?
Fru talman! Svaret på den sista frågan är att då det gäller demokrati är vi beredda att gå hur långt som helst. Vi har alltid slagits för demokratin - i början av seklet nationellt tillsammans med Socialdemokraterna. Vi är beredda att gå hur långt som helst, för vi tror stenhårt på demokrati och på att det är grunden för att vi ska ha mänskliga rättigheter. Vi ska alltså vara hur tydliga och klara som helst. I Sverige har vi inte varit det, och det har vi från Folkpartiet kritiserat. Vi kan ta Zimbabwe som exempel; Det har varit uppe tidigare. Redan på 90-talet sade vi i Folkpartiet att vi måste börja ge signaler om styrt bistånd till Zimbabwe. Vi var det enda parti som började prata om det. Så småningom har det blivit annorlunda, och nu har även regeringen kommit och traskat patrull. Vi ska vara hur tydliga som helst. Det är helt fel när Marianne Jönsson säger att detta skulle vara genant för Folkpartiet. Det är genant för regeringen, för det är uppenbart att om regeringen hade gett visum till Taiwans president så hade han kommit hit. Vi är inte ett dugg generade. Vi gav klara signaler: Om ni bara fixar visum så kommer han. Men ni klarade inte det, och det är genant.
Fru talman! K-G Biörsmark vet mycket väl varför Taiwans president inte får visum. Sverige erkänner inte Taiwan som en suverän stat. Hittills är det bara 28 stater som erkänner Taiwan, och Sverige är inte bland dem. Inget EU-land över huvud taget är bland dem. Vår ett-Kina-politik står fast, men står Folkpartiet bakom ett-Kina-politiken? Tycker ni att vi ska bryta de diplomatiska förbindelserna med Kina? Är det så Folkpartiet vill föra politiken?

Fru talman! Grova brott mot de mänskliga rättigheterna begås fortfarande på många håll i vår värld. De har begåtts i alla tider, och det är någonting som vi alltid måste kämpa mot. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en omistlig kod. Det är en etisk kod som fungerar oberoende av religion och kultur, och den fungerar över hela världen. Den får successivt mer och mer acceptans men det finns fortfarande många länder i världen som inte uppfyller grundläggande mänskliga rättigheter. Detta är utomordentligt bekymmersamt. Det leder till våld. Det leder till terror, och inte minst hindrar det utveckling, tillväxt och demokrati. När jag kom till riksdagen 1988 var Margaretha af Ugglas den enda som stod här och talade i kammaren om behovet av krav på mänskliga rättigheter i de länder där vi bedrev utvecklingssamarbete. Nu har det här blivit ett viktigt inslag även i den formen av svensk politik, och jag uppskattar verkligen att vi har kommit fram till den enighet som vi faktiskt genomgående har i det här betänkandet. När det gäller de mänskliga rättigheterna är de politiska, sociala och ekonomiska rättigheterna av utomordentlig betydelse. Det är också väldigt viktigt att vi har god information om situationen för mänskliga rättigheter när vi fattar våra beslut i riksdagen. Den borgerliga regeringen införde en rapport om Sveriges internationella utvecklingsarbete. Den försvann när den borgerliga regeringen föll men har sedan återkommit. Där redovisar man situationen för våra samarbetsländer vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Den är ett viktigt instrument och skulle kunna vara det även för vårt budgetarbete om den bara kunde komma i tid till det. Jag hoppas att jag får ett löfte av Urban Ahlin i kommande inlägg om att vi ska få den saken ordnad. Detta är faktiskt viktigt när vi tar ställning till samarbete. Den i kväll aktuella frågan gäller naturligtvis skillnaden mellan folkrättsbegrepp och historisk forskning. Det ottomanska riket begick grova övergrepp och massakrer på armenier, assyrier/syrianer och kaldéer. Det är ingen tvekan om att det handlade om fördrivning, mord och utrotningsförsök. Assyrierna har varit utsatta för massakrer 1843, 1915 och År 1948 fick vi folkmordskonventionen, som en följd av Nürnbergrättegångarna. Därmed blev ordet "folkmord" en juridisk term. Det är inte bara ett litet ord. Det är en juridisk term av mycket stor betydelse och ska reserveras för officiella beslut. Det är inte längre någonting som officiella organ som riksdagar, som inte är domstolar, ska sätta som etikett på företeelser. Folkmordskonventionen innebär också att det här begreppet inte kan användas när det gäller det som har hänt tidigare än 1948. Annars skulle man finna en lång rad folkmord när man går igenom historien. Om folkmordskonventionen hade varit i kraft - det står i utredningen - hade man sannolikt kommit fram till att det som har drabbat armenier, assyrier/syrianer och kaldéer är att betrakta som något sådant, men det är inte riksdagens sak att fungera som domstol. Det framgår både av texten i riksdagen och av texten i reservationen. Jag tycker däremot att det är väldigt viktigt, precis som Sten Tolgfors har berättat, att vi skapar kunskap om Förintelsen, om folkmord och om mänsklig ondska. Vi har i kulturutskottet föreslagit att man ska skapa en organisation eller en ideell förening där näringsliv, folkrörelser och universitetens förintelseforskare ägnar sig åt att ta fram sanningen, ta fram en kritisk granskning och få fram vad som egentligen har hänt historiskt. Det är ett brett uppdrag. Det handlar om Förintelsen. Det handlar om folkmord. Det handlar om kommunismens illdåd, och det handlar om religiös intolerans. Det är också viktigt att vi ingriper vid akuta händelser. Situationen i Zimbabwe i dag är upprörande. Det är väl att Sverige har dragit in sitt bistånd till Zimbabwe. Vi krävde det redan när man började kriget i Kongo, och det är en tydlig signal om hur observatörerna såg på valsituationen i Zimbabwe att Samväldet nu i dag har uteslutit Zimbabwe. När det gäller mänskliga rättigheter är det också viktigt, tycker jag, att FN:s och Världsbankens millenniemål, som vi alla har skrivit på, kompletteras med krav på en utveckling av mänskliga rättigheter och demokrati. Det är ett område som jag tror att vi ska ägna mycket möda åt under den närmaste tiden. Jag vill yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Om folkmordskonventionen hade varit i kraft, sade Bertil Persson, skulle situationen när det gäller erkännandet ha varit i en helt annan dager. Men nu är det inte så, sade Bertil Persson. Han sade också att det måste vara aktuella händelser. Hur aktuell måste den händelsen i så fall vara? Människor som har varit med om det som vi kallar för folkmordet när det gäller assyrier/syrianer och kaldéer lever fortfarande i dag. De kan berätta om det. De vet vad de har varit med om, vad de har utsatts för. Det finns vittnen, och de kan berätta. Jag vet inte riktigt vad Bertil Persson menar med "aktuell" i det här sammanhanget. Det skulle jag vilja veta.
Fru talman! Det är mycket tydligt. Detta gäller alltså fr.o.m. 1948. Det enda som kan betecknas som folkmord före 1948 är Förintelsen. Det är där gränsen är satt i konventionen, och det är den regeln som gäller. Det är det som är det juridiska begreppet. Sedan har det begåtts väldigt mycket hemska saker i världens historia. Och när det gäller en del av dem finns det kvarvarande vittnen. I andra fall finns det beskrivningar och berättelser. Men konventionen är mycket tydlig. Det handlar om 1948.
Fru talman! Även om konventionen, som Bertil Persson säger, är väldigt tydlig måste det finnas en viss otydlighet i den. Det som har skett i vår tid måste väl också kunna respekteras som sanning med de här glasögonen. Jag förstår fortfarande inte resonemanget. Det handlar ändå om respekten för människor som har varit med om och överlevt detta folkmord. De kan berätta om det, och de finns i dag. Låt juristerna strikt hålla på det juridiska!

Jag förstår inte det här resonemanget. Juridiken är väldigt paragraflydig, men ibland passar inte paragraferna in på människorna och det mänskliga livet. Jag förstår inte den här trilskan när det gäller just att erkänna det som hände assyrier/syrianerna och kaldéerna 1915-1919 och att det inte ska kunna kallas för folkmord. Jag förstår inte detta, men det kanske är en mognadssak. Vi får väl i så fall ta upp diskussionen igen när ni har funderat färdigt.
Fru talman! Jag tror nog att det är det. Vi tycker alla att det är upprörande massakrer, mord och fördrivningar som har förekommit mot de här folken - armenier, assyrier/syrianer och kaldéer. Men ett brott uppstår först när man lagstiftar om det, när det kommer in i folkrätten. Kristdemokraterna skriver faktiskt själva lika tydligt som Murad Artin i motionen att riksdagen är inte någon domstol. Det här är inte riksdagens uppgift, i och med att det är ett folkrättsbegrepp. Om Kristdemokraterna funderar vidare tror jag att ni också kommer att finna att internationell folkrätt är någonting som man ska respektera och inte töja på. Det är viktigt. Däremot ska man få fram historiska fakta. Det är ingen tvekan om att armenier, assyrier/syrianer och kaldéer ska få den korrekta historiska bilden. Vi ska ha stor öppenhet, och vi ska dessutom visa för allmänheten vad som har hänt. Det är därför vi vill bygga upp den här institutionen.
Fru talman! Vi hörde Sten Tolgfors från Moderaterna säga att det egentligen inte finns någon skillnad. Han sade att det sannolikt är ett folkmord - och det är det. Nu hör vi Bertil Persson tala om fördrivningar, massakrer och förföljelser. Då undrar jag: Hur vill ni ha det? Vill ni säga att det är ett folkmord, eller vill ni säga att det bara är massakrer? Vi menar att detta, som vi skriver i vår reservation, inte är juridik. Vi pratar om politik. Vi pratar om historia. Det är det som är viktigt, inte att prata om juridik.

Fru talman! Vi utgår från den folkmordskonvention som kom från FN med anledning av Nürnbergrättegången. Det är därför som Förintelsen räknas dit.
Fru talman! Tack för det svaret! Förintelsen, förföljelserna och folkmordet på judarna, varade mellan 1933 och 1945. Konventionen kom 1948. Då kunde man göra detta retroaktivt, enligt Bertil Persson, men inte när det gäller armenier, assyrier/syrianer och kaldéer. För övrigt har EU 1987 tydligt och klart sagt att detta var ett folkmord på armenierna. Den 28 februari 2002 sade man också att det var ett folkmord, och man kräver från EU att Turkiet ska erkänna det. Bertil Perssons moderata EU-parlamentariker har vad jag vet röstat för det. Hur förklarar Bertil Persson detta?
Fru talman! Det är inte jag som säger att det som ligger tidigare inte är folkmord. Det är konventionen som gör detta. Det är faktiskt viktigt att vi håller oss till de överenskomna konventionerna. Det hindrar inte att vi med all kraft försöker visa vad som har skett och att vi också får en källkritisk forskning som klarlägger bakgrunden till det som har drabbat de här folken. Det har vi tagit ställning för, och det är den frågan vi driver - att vi ska skapa en sådan här institution som ska granska mänsklig ondska, dra fram den i ljuset och visa vad som har hänt.

Fru talman! Anledningen till att jag har begärt ordet efter vår huvudtalare Marianne Jönsson är att riksdagen har fått en hel mängd mejl som har kommit ledamöterna till handa från olika assyrisk/syrianska och armeniska grupper den senaste tiden. Jag tycker att det finns anledning att ägna en viss tid åt att förklara de olika begreppen. Det finns ju en tydlig begreppsförvirring i salen, efter vad man hör från Margareta Viklund och Murad Artin, så jag tycker att det finns ett visst behov av att berätta lite grann om vad som har legat bakom det ställningstagande som utrikesutskottet har gjort. Låt mig först säga att jag är glad över att det anordnas en aktuell debatt i morgon om situationen i Mellanöstern. Det som ändå måste uppta den allra största tiden för oss som parlamentariker är naturligtvis att se till att stoppa de kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår i dag och det mördande och dödande som i dag präglar jorden. Med det sagt skulle jag vilja gå in på den sista frågeställningen, som faktiskt väcktes av Murad Artin och Margareta Viklund. Först och främst förstår jag inte vad Murad Artin är ute efter när han säger: Jo, men man kom ju fram till att nazisternas förbrytelser var ett folkmord efter det att kriget var slut. Hur kan man ha gjort det? Hur kan man ha haft en retroaktiv lagstiftning? Det är väl ganska självklart att man har en rättegång mot krigsförbrytare när kriget är avslutat. Nürnbergrättegångarna satte inte i gång före andra världskriget, Murad Artin, de satte naturligtvis i gång efter för att man skulle kunna straffa dem som hade begått de här brotten. Det var då, under Nürnbergrättegångarna, som den juridiska termen folkmord för första gången etablerades. Om Murad Artin inte tror på mig kan han läsa den rapport han viftade med förut. Där står det att det var just då som folkmordsbegreppet faktiskt myntades, dvs. under Nürnbergrättegångarna. Vi politiker i dag ska vara oerhört glada över att man på den tiden var så framsynt. Man satte sig ned och sade: Vilket fruktansvärt folkmord! Vilken förintelse nazisterna genomförde! Ska vi göra någonting för att förhindra att detta sker i framtiden? Ja, man satte sig i FN och diskuterade hur man skulle kunna göra. Man kom fram till en folkmordskonvention som FN presenterade 1948 där man - lyssna noga, Margareta Viklund - med klara kriterier förklarade vad som är ett folkmord. Det var mycket bra kriterier. Denna ratificerades 1951. Då hade tillräckligt många stater skrivit under för att den skulle träda i kraft. Det var 1951. Sverige tillträdde den inte förrän 1952. Då frågar Margareta Viklund: Varför är det så känsligt att behandla detta retroaktivt och att erkänna detta retroaktivt? Sanningen är, Margareta Viklund, att vi kunde ha varit utan ett internationellt folkrättsligt instrument att straffa dem med som begår folkmord i dag. Varför det? Jo, därför att inget land hade skrivit under folkmordskonventionen om man hade vetat att den skulle vara retroaktivt bindande. Det är som Bertil Persson och många andra här har sagt: Historien är full av folkmord! Skulle de respektive länderna ha känt att oj, skriver vi på den här folkmordskonventionen kommer vi att bli ställda inför rätta för folkmord vi begått för trehundra, tvåhundra eller hundra år sedan, då hade vi inte haft någon folkmordskonvention. Det är den enkla sanningen. Jag förstår mig inte på Vänsterpartiet i den här frågan. I den här talarstolen står vänsterpartister stup i ett och klagar på de länder som inte har ratificerat den internationella brottmålsdomstolen, eftersom man vill att den ska träda i kraft. Det vill jag också. Men, Murad Artin, den internationella brottmålsdomstolen har i sina stadgar att den ska verkställa straffen för folkmord. Murad Artin vet ju att det inte är på det här sättet egentligen, utan det handlar bara om att försöka vinna några väljare. Men låt oss inbilla oss att han skulle lyckas med sin föresats att få begreppet folkmord att kunna appliceras retroaktivt även på sådant som skett före 1948. Ja, då skulle aldrig brottmålsdomstolen träda i kraft. Det är det enkla svaret. Våra politiska förfäder som efter andra världskriget satte sig ned och bestämde sig för att detta aldrig mer ska få upprepas gjorde en fantastiskt bra gärning. Men de visste redan då att det inte går att behandla detta retroaktivt, för då får vi aldrig en folkmordskonvention. Det är därför som det som sker i Rwanda sker i dag. Vi har en Rwandatribunal som bygger på folkmordskonventionen. Det är är också därför som Milosevic i dag är i Haag. Det är för att vi har en folkmordskonvention, och den ska vi slå vakt om. Det är ett fantastiskt bra instrument, som mänskligheten för första gången under en väldigt lång historia kan använda för att bestraffa sådana här handlingar. Tidigare var de inte brottsliga. Låt mig peka på någr saker som Murad Artin har sagt. Kära vänner som sitter uppe på läktaren bland publiken i kammaren och lyssnar på detta. Det finns ingen i den här kammaren som förnekar att era förfäder utsattes för något som om folkmordskonventionen hade funnits då skulle ha betraktats som ett folkmord. Det finns ingen som ifrågasätter det. Det har ni fått höra från vartenda parti. Ingen förnekar detta. Men jag tvekar inte att säga att det finns två partier i kammaren som försöker profitera på det här. Vad menar jag då? Jo, den här debatten hade aldrig haft den här utformningen och vi hade aldrig haft den här reservationen, om det inte hade varit val i höst. Det är den enkla sanningen. Två partier i den här kammaren försöker profitera på det som har hänt era förfäder. Jag darrar inte på manschetten när jag säger detta. Man får leta länge för att hitta en mer skruvad reservation än den som Murad Artin ligger bakom. I praktiken ställer hela utskottet upp på detta. Murad kunde ha föreslagit detta under utskottets sammanträde, då vi använde mycket tid för att komma fram till en text som vi faktiskt kunde vara överens om. Alla kände till det juridiska läget och det politiska läget. Men Murad försöker allt krampaktigare att hålla sig fast vid ett par saker. Han säger att det var ett historiskt faktum och som sådant ett folkmord. Det finns ingen som ifrågasätter att det var ett historiskt faktum, och vi har nu flera gånger sagt att om folkmordskonventionen funnits på den tiden och ett sådant begrepp hade funnits, hade det varit ett folkmord. Han avslutar med en liten extra knorr för att det ska kännas bra: att det inträffade rent moraliskt var ett folkmord. Jag tycker att det försämrar texten. Folkmord är det grövsta brott som man kan begå mot mänskligheten. Det finns inget moraliskt perspektiv att anlägga på det. Det är fruktansvärt och ska fördömas och straffas. Man inleder inte en diskussion med att fundera på om det var moraliskt riktigt eller inte. Det grövsta brott mot mänskligen som man kan begå är folkmord. Låt oss också se på vad han skrivit. Precis som Sten Tolgfors tidigare har sagt blev folkmord ett juridiskt rättsbegrepp i samband med Nürnbergrättegångarna. Murad ifrågasätter sedan det varenda gång han går upp i ett replikskifte, men det står där lika förbaskat. Murad Artin säger också att riksdagen inte är någon domstol. Nej, han sade t.o.m. i sitt förstamajtal i Örebro att riksdagen inte är någon domstol. Sedan har han gått ut med ett pressmeddelande som jag tycker är fantastiskt. Han skriver att utskottsmajoritetens formulering att det sannolikt var fråga om ett folkmord för det första strider mot bättre vetande, för det andra är en snorhal formulering, som bara visar att utrikesutskottet av dunkla skäl inte förmår tala ur skägget. Det är fullständigt urspårat. Vi har talat ur skägget. Vi har gått djupt i det här ärendet, men det finns två partier varav Murad Artins har varit det ledande som hela tiden försökt manövrera så att man av purt partipolitiska intressen, för att vinna några få röster i höstens val, ska kunna avge en reservation. Om Murad Artin hade tagit sig tid att läsa de rapporter som han står och viftar med, hade han inte skrivit sådana motioner som han har gjort. I hans motion till riksdagen står det att det folkmord som han då diskuterar var det största folkmordet under 1900-talet. Sedan har han här frågat Marianne Andersson om hon förnekar Förintelsen. Den ende här i kammaren som har varit snubblande nära att förneka Förintelsen är Murad, som i en motion har skrivit att det folkmord som det ottomanska imperiet genomförde var det största folkmordet. Det är snubblande nära en förnekelse av Förintelsen. När vi har pressat Murad Artin på detta säger han: Ja, ja, det är tryckfel. Det skulle vara det första folkmordet på 1900-talet. Det är intressant, för om man läser de FN-rapporter som han hänvisar till finner man att det första folkmordet var tyskarnas massaker på hererosstammen i Namibia 1904. Det står i den rapport som Murad Artin själv hänvisar till och stolt viftar med. Han har inte ens läst den innan han har skrivit motionen. Så mycket arbete har Murad lagt ned på detta. Det är purt partiegoistiska intressen som ligger bakom detta. Sten Tolgfors ställde en väldigt intressant fråga till Murad Artin: Anser Vänsterpartiet att Sverige som stat officiellt ska erkänna folkmordet? Han svarade inte på den frågan, och jag vet varför. När man läser den reservation som han själv har skrivit finner man inte ett ord om något erkännande. Murad Artin sade någonting väldigt avslöjande som jag hoppas att ni allihop uppfattade: Det här handlar inte om juridik utan det handlar om politik. Ja, det är precis det som det gör för Murad Artin. Det handlar om höstens val.

Fru talman! Jag vill till att börja med säga att det var ett intressant inlägg. Vi har här blivit anklagade för att vara populistiska för att vi har fört upp den här frågan nu och på något vis skulle ha fört in valrörelsen i riksdagens kammare. Jag vill bara upplysa Urban Ahlin om att jag för min del har arbetat med den här frågan sedan 1994 och har försökt att tränga djupt in i assyriernas/syrianernas situation. Det har varit jobbigt, och jag har mött många människor. Jag fattade över huvud taget inte ett dugg från början, men jag har levt mig in i deras situation, och jag vet vad jag talar om, Urban Ahlin. Visst kan man jämföra med Nürnbergrättegången med domar och straffmätning för vad som då hade hänt, men folket assyrianerna/syrianerna frågar inte efter straff utan efter upprättelse och ett erkännande av att detta folkmord har ägt rum. Det har förnekats och förnekas i olika sammanhang, men man vill att vi ska erkänna det. Urban Ahlin kanske kommer ihåg att jag i mitt anförande bl.a. sade att assyrierna/syrianerna är ett fredligt folk. Man vill inte ha strid, och man vill inte gå till doms, men man vill ha upprättelse. Det är faktiskt en annan sak. Visst får det som hände under andra världskriget aldrig upprepas. Det har vi sagt många gånger, men likväl upprepades det på Balkan. Var fanns vi då någonstans, Urban Ahlin? Var fanns Socialdemokraterna då, och hur länge dröjde det innan man gjorde någonting åt det som aldrig skulle få upprepas? Nu har man kommit i gång, och det är jättebra, men det går väldigt trögt att få de skyldiga till Haagdomstolen. Det är mycket som är skevt i den här debatten, fru talman.
Fru talman! Ja, det är mycket som är skevt i den här debatten, Margareta Viklund, exempelvis Margareta Viklunds och Murad Artins agerande. Margareta Viklund säger att man vill ha erkännande och upprättelse. Ja, det är riktigt, och jag tycker att den text som finns här innebär en upprättelse. Alla riksdagens partier uttalar att detta sannolikt hade varit ett folkmord om folkmordskonventionen hade varit i kraft. Varför säger vi "sannolikt"? Jo, av en väldigt enkel anledning. Vi är inte den juridiska instansen för att döma detta. Vi kan inte säga mera än så. Det finns inte heller någon här i kammaren som vill göra den till en juridisk instans, och det är därför som det står En del partier har sedan försökt med att skriva "med största sannolikhet" för att bättra på det lite grann, men det hjälper inte. Detta är ett juridiskt begrepp, och vi ska vara rädda om det, för det är första gången i historien som mänskligheten faktiskt kan straffa sådana som begår folkmord. Det är också det som vi nu gör vad gäller Balkan, Margareta. Det är tack vare att politiker i en generation före oss var så smarta efter Förintelsen att man satte sig ned och sade: Detta ska inte få upprepas utan att de som förövar dessa brott ska straffas. Då kom man överens om folkmordskonventionens text. Folkmord är ett juridiskt begrepp, och det finns speciella domstolar för att hantera det, och det är inte Sveriges riksdag. Det skriver ni själva i era reservationer. Vi har gått så långt som det bara går i den här texten för att lyfta fram denna fråga. Jag har full förståelse för att assyrierna vill att vi ska trycka på Turkiet nu. Kritisera oss gärna! Ställ krav på Sveriges riksdag att vi ska arbeta hårdare för att Turkiet ska öppna arkiven, att man där ska erkänna sina förbrytelser och att man ska ta itu med sin historia! Gör gärna det, men detta är inte forumet för att ta juridiska beslut om att detta var ett folkmord. Jag är ledsen, men så enkelt är det.
Fru talman! Jag ser det lilla ordet "sannolikt" som en brasklapp. Varför denna brasklapp när man kan säga rent ut vad man tycker? Sannolikt tycker man egentligen inte att det är ett folkmord. Urban Ahlin säger att detta är en strängt juridisk fråga. Är Urban Ahlin villig att föra upp frågan till en rättslig prövning inför domstol?
Fru talman! Mitt raka svar är nej, av det enkla skälet att det skulle leda till att vi i framtiden inte kan straffa dem som begår folkmord. Det är vad det handlar om. Jag har försökt att förklara för Margareta Viklund att om vi börjar ägna oss åt retroaktiv lagstiftning kommer den internationella brottmålsdomstolen inte att träda i kraft. Så enkelt är det. Läs Bibeln, Margareta Viklund. Det är folkmord sida upp och sida ned. Det finns mängder av länder som skulle kunna få straff på grund av en retroaktiv lagstiftning. Vi måste som politiker säga ärligt att vi vill kunna straffa dem som begår brotten i framtiden. Det är därför vi intar denna position. Jag är ledsen över att behöva säga att det aldrig kommer att bli någon retroaktiv lagstiftning i dessa ärenden, av det enkla skälet. Jag känner mig nästan förolämpad när Margareta Viklund säger att vi skriver "sannolikt" för att vi sannolikt inte tycker att det var något folkmord. Talare efter talare från alla politiska partier har redan talat om vad man tycker i den frågan. Margareta Viklund försöker skruva argumenten allt vad hon kan för att krama ur några få röster. Jag tycker att det är ett patetiskt beteende, om jag ska vara ärlig. Folkmord är ett juridiskt begrepp. Riksdagen är inte en juridisk instans. Om folkmordskonventionen hade varit i kraft hade det sannolikt varit ett folkmord. Vi kan inte säga något annat, för vi är ingen juridisk instans. Det finns ingen här i kammaren som har förnekat att det skulle varit ett folkmord. De enda två som profiterar på dessa människors förfäders död är Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.
Fru talman! Jag kommer att säga några ord som jag inte vet om man får säga i riksdagen. Jag kommer att säga dem i alla fall. Detta är det billigaste jag har hört någon gång av utrikesutskottets ordförande. Ordföranden för utrikesutskottet visar ingen respekt. Han satt och skrattade hela tiden och visade ingen respekt för ett ämne som detta, som är så känsligt. Han förolämpar många människor här i landet som strävar efter upprättelse. Han förolämpar mig och Margareta Viklund och säger att vi vill vinna några poäng. I vilket land lever utrikesutskottets ordförande? I vilket utskott sitter han? År 2000 skrev vi en motion. Var det valår då? I År 2001 skrev vi en motion. Var det val då? Visa respekt för alla dessa människor! De ska ha upprättelse och erkännande. Det är nonchalant av utrikesutskottets ordförande. Det här handlar inte om några billiga poäng. Vi pratar om historien. Det handlar om mänsklighetens brott som det ottomanska riket har begått. Utrikesutskottets ordförande förnekar det. Han gömmer sig bakom juridiska termer. Visa respekt för de människor som sitter här i kammaren och på läktarna, för alla offer.
Fru talman! "Att i strikt juridisk mening benämna de massmord och folkfördrivningar som inträffat före folkmordskonventionens ikraftträdande, för folkmord låter sig svårligen göras." Det är vad Murad Artin skriver i sin reservation. Sedan har han mage att säga att jag visar bristande respekt och att jag förnekar det genom att försöka linda in det i juridiska spetsfundigheter. Murad Artin är inmålad i ett hörn i den här frågan, och han vet det. Det är precis som Marianne Jönsson sade tidigare, Murad Artin har lovat lite för mycket och inte kunnat hålla det. Förra året var utrikesutskottet med på Murad Artins tongångar om FN-resolutioner och att det fanns ett beslut om det armeniska folkmordet. K-G Biörsmark talade om det tidigare. Men när utrikesutskottet har tagit sig tid att studera ärendena visar det sig att Murad Artin har dåligt på fötterna. Därför tar utrikesutskottet tillbaka det beslut som vi fattade förra året, om det armeniska folkmordet. Jag tycker att Murad Artin ska vara en aning försiktig med sina utspel. Denna kammare är ingen pajastillställning. Här försöker vi att fatta riktiga beslut så sakligt vi kan. Vi har ägnat en oerhört omfattande tid åt detta ärende. Jag har träffat assyrier/syrianer och kaldéer under processen, precis som Murad Artin. Vi har ett ansvar som politiker att förklara även svåra saker. Det borde även Murad Artin göra.
Fru talman! Urban Ahlin är ute efter straff. Vem ska vi straffa? säger utskottets ordförande. Utskottets ordförande visar stor okunnighet när han säger till Margareta Viklund att Kristdemokraterna skriver "med största sannolikhet". Det har inte Kristdemokraterna skrivit. Läs bättre, Urban Ahlin. Det är Folkpartiet och Centern som skriver "med största sannolikhet". Hos vem finns okunnigheten? Det är nonchalant att behandla motionen på det viset. Det är nonchalant att säga som utrikesutskottets ordförande. Han är inte påläst, har inte läst motionen ordentligt. Vi skrev motioner två år i rad, 2000 och 2001. När har det varit valår, 2000 eller 2001, och i vilket land? Berätta det för mig. Vi menar i vår reservation att det är ett historiskt faktum. Varför skriver ni inte det? Varför säger vi att det är ett folkmord och ska betraktas som ett folkmord, medan utskottets ordförande och majoritet säger att det "sannolikt" är folkmord? Är det "ja" till 75 % och "man vet aldrig" till 25 %? Det är den tolkningen man gör, att man vill göra det till en juridisk fråga?
Fru talman! Det är möjligt att jag gör något fult. Men jag hoppas att publiken lyssnade på den enda fråga jag ställde till Murad Artin under vårt replikskifte. Jag ställde en enda fråga: Anser Murad Artin och Vänsterpartiet att Sverige som stat officiellt ska erkänna folkmordet? Har han svarat på frågan? Nej, han ägnar sig åt snorhala formuleringar för att gynna sina egna intressen. Jag ställde en fråga till honom. Fick jag något svar? Nej. Varför? Fundera! Hämta betänkandet och läs reservationen, så förstår ni varför. Det är snorhala formuleringar från Murad Artin. Jag vet inte om Murad Artin lyssnar dåligt eller om jag inte når fram i mikrofonen. Murad Artin säger att utrikesutskottets ordförande säger "vem ska vi straffa?". Jag har inte i något av mina anföranden sagt det. Det går att läsa i protokollet i morgon. Jag har inte sagt det i något inlägg. Dessutom säger Murad Artin att jag anklagar Kristdemokraterna och Vänsterpartiet för att ha skrivit "med största sannolikhet", när jag sade att det är andra partier förutom de två som har skrivit om "största sannolikhet" och på det sättet försöker slingra sig undan. Nej, den ende som har varit snubblande nära att förneka ett folkmord i dag är Murad Artin själv, som har skrivit en motion om det största folkmordet och på det sättet glömt bort Förintelsen. När det påtalas säger Murad Artin att det är feltryck och att det i stället skulle ha stått "det första folkmordet". Sedan viftar han med en rapport från FN där det står att det första folkmordet är tyskarnas folkmord på hererofolket i Namibia 1904. Den enda som har ägnat sig åt riktigt billiga poäng i debatten är Murad Artin.

Fru talman! Murad Artin har talat om att historia är viktigt. Det är ju inte för inte som projektet Levande historia startats och vi har börjat diskutera om historia ska bli ett kärnämne i skolan. Men för några år sedan ansåg vissa skolpolitiker att det räckte med att man lärde sig lite om de senaste hundra åren. Det skulle ju innebära att vi om några decennier skulle stryka rösträttens genomförande i skolböckerna. Det är klart att detta är ett felaktigt synsätt. Vi som lever i Sverige ska känna till vår historia och göra det väl. Det är bl.a. därför som vi har motionerat om den svenska slavhandeln i Karibien på 1700-talet. Vi i Sverige bör när vi kritiserar andra för deras historia sopa rent framför vår egen dörr. Utskottsmajoritetens text i betänkandet nämner inte ens den svenska slavhandeln. Det är som den nästan inte funnits. Det är något av det mest intetsägande jag sett i betänkandeväg, i all synnerhet mot bakgrund av den rekommendation som Durbankonferensen gjorde. Den svenska slavhandeln var inte så stor som ändra länders. Det är sant. Men den fanns där, och svenska myndigheter hade samma synsätt som de stora kolonialmakterna. Det är viktigt att känna till detta i vår tid när Sverige blir alltmer multietniskt. Är det något vi inte ska ärva från det förgångna är det slavhandlarmoral, där vissa folk och raser anses mindervärdiga. Fru talman! Språk, kultur och nationell identitet har stor betydelse för oss människor, för vår självkänsla och självaktning. Att förneka människors nationella identitet, språk och kultur är också ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Den som förföljer författare och bränner böcker bränner snart människor, har det sagts. I Turkiet förföljs minoritetskulturens författare och kulturpersonligheter. Det senaste fallet vi känner till är Mehmed Uzun. Detta sker i ett land som söker medlemskap i Europeiska unionen. Av den statistik som flera människorättsorganisationer regelbundet presenterar framgår det klart att antalet tortyroffer ökar i Turkiet. Antalet frihetsberövade på grund av s.k. otillåtna yttranden ökar, och antalet utdömda fängelseår mot de oppositionella ökar också. Repressionen i det turkiska samhället riktad mot landets etniska minoriteter växer på bred front. Trots detta har Turkiet undertecknat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Europadeklarationen mot tortyr och flera andra konventioner. Man har också förbundit sig att söka uppnå vad som krävs i de s.k. Köpenhamnskriterierna. Men för Turkiets del förpliktar dessa deklarationer inte till något, för man förbjuder religiösa minoriteter, kristna, att äga fastigheter, dvs. kyrkor. Man raserar kulturella minnesmärken som borde tillhöra hela mänskligheten. Så är det med den mångtusenåriga staden Hasankeyf och det dammbygge som kommer att lägga denna antika stad under vatten. Jag kan berätta att ni kan se en fin liten utställning om detta i Medelhavsmuseet. Jag tycker att detta är nationalistisk vandalism och kulturellt barbari, men inte bara det. Byggandet av denna damm kommer att innebära deportationer av kurder från ett stort område, stora stillastående vattensamlingar som kan ge upphov till bl.a. malaria samt starka motsättningar till grannländerna. Turkiet kan reglera floden Tigris och vattentillgången i irakiska Kurdistan och övriga Irak. Den turkiska kulturpolitiken präglas nästan av samma mentalitet som talibanernas. Talibanerna sprängde uråldriga Buddhastatyer. Turkiet utplånar gamla kyrkor och dränker städer. Utrikespolitiken är nationalchauvinistisk. Man blockerar Armenien och stryper vattentillgången till Irak och Syrien. Hur kommer en sådan stat att uppträda i EU som beter sig så mot sina grannar? Ett annat land som bryter mot snart sagt varje mänsklig fri och rättighet är Kina. Det är också ett land som har skrivit på många dokument och konventioner om mänskliga rättigheter. Men innan bläcket hunnit torka på de högtidligt undertecknade dokumenten bryter man mot dem. Med stöd av ytterst stränga lagar om statens säkerhet och efter bristfälliga rättegångar har många tusental blivit dömda till långa fängelsestraff i Kina. Inte minst gäller detta meditationsrörelsen falungong, som är utsatt för mycket brutala påtryckningar. Kina är också det land i världen där flest personer avrättas. Anklagelser om mutbrott, skattefusk, bensinstölder och våldsbrott kan leda till dödsdom och avrättning i Kina. Men när man pratar om dödsstraff måste man fördöma såväl Kina som USA och andra länder som har dödsstraff. En avrättning är en våldshandling, och jag tror att våld oftast föder ytterligare våld.

Fru talman! Jag tror att Sven-Erik Sjöstrand har rätt i att det finns all anledning att inte minst sopa framför egen dörr. Vi har tidigare vid åtskilliga tillfällen när vi har diskuterat mänskliga rättigheter och biståndsfrågor just tagit upp frågan om även en svensk historisk öppenhet. Vi har vår 352 år gamla slavhandelskoloni som hette Cabo Corso där man byggde en vasaborg i svensk granit med hjälp 250 slavar. Den kallades Carolusborg. Den är i dag renoverad av Shell och utsedd till världsarv. Vi hade den i 15 år, och vi har all anledning att skämmas för vad som hände då. All dokumentation om själva slavhandeln har försvunnit från Riksarkivet. Men det är viktigt, och det är någonting som vi allesammans känner till. Det är också något som vi ska minnas för framtiden.
Fru talman! Jag tackar för Bertil Perssons inlägg. Att jag tog upp slavhandeln beror på att vi har väckt en motion om den. Utskottet har skrivit lite allmänt om slavhandeln. Det kanske skulle betona hur Sverige egentligen har agerat. Jag och vi i Vänsterpartiet hade hoppats att man skulle har skrivit lite mer om det.

Fru talman! Det är nu 15 1⁄2 år sedan den då 32 Han dömdes bakom lykta dörrar för landsförräderi och avslöjande av statshemligheter. Straffet blev 18 år i en isoleringscell på 2 * 3 meter. Detta föranledde en våg av protester och upprop över hela världen, bl.a. från en stor grupp Nobelpristagare och ledande vetenskapsmän. Arbetet för hans frigivning har därefter pågått oavbrutet. Vanunu ansåg att kärnvapenprogrammet var en angelägenhet som måste avslöjas för hela mänskligheten. I ett brev från fängelset skriver han så här: Jag är en människa med samvete som gjorde det av en stark övertygelse, efter mycket funderande och många tvivel. Jag hade inget val. Jag var tvungen. Det fanns ingen annan som skulle göra det om inte jag gjorde det. Jag var rädd men redo att betala priset. Han har fått betala ett alldeles för högt pris för sitt mod att avslöja sanningen och personligen handla efter Nürnbergprincipen om att mänsklighetens säkerhet gäller för mer än lojaliteten mot det egna landet. Amnesty International betecknar Vanunus isoleringsstraff som grymt, omänskligt och förnedrande och har krävt hans omedelbara frigivning. Trots detta och trots hänvisningar till att Israel har skrivit under konventionen om mänskliga rättigheter och tortyrkonventionen har alla vädjanden, även genom resolutioner i EU-parlamentet, om lättnader varit förgäves. Ändå väcktes hoppet hos många när Vanunu i mars 1998 plötsligt tilläts komma ut ur sin isoleringsbur i Ashkelonfängelset. Hans mentala hälsa var då sedan länge allvarligt hotad. Skulle han släppas i samband med firandet av Israels 50-årsjubileum? Nej, det som såg ut att äntligen bli en upplösning av en lång pina visade sig bara vara falska förhoppningar. Förhållandena har sedan dess i stället hårdnat för Vanunu. I september år 2000 stängdes han åter in i isoleringscellen. Han utsätts också fortsättningsvis för svåra trakasserier. Dessutom censureras posten. Breven klipps i bitar eller når inte mottagaren på flera månader. Man låter honom ha en dator som en skrivmaskin, men inget av det han har skrivit på den kommer han att få ta med sig när han till slut lämnar fängelset. Enligt domstolen blir det först den 22 april 2004. Det finns också uppgifter nu om att han dessutom därefter på obegränsad tid kan hållas i husarrest under hårda restriktioner vad gäller kommunikationen med omvärlden. Straffet, fru talman, har inga proportioner till det s.k. brottet. Det är bara en utdragen hämnd som inte får accepteras av omvärlden. Alla eventuella militära hemligheter från 1986 som han skulle kunna komma ihåg är i dag inaktuella. Den enda hemligheten som ytterligare kan avslöjas och som förvisso är komprometterande för några är hur, av vem, och på vems order Vanunu kidnappades den 30 september 1986. Men dessa uppgifter väger lätt mot det helvete som Vanunu har utsatts för och fortsätter att utsättas för. Nu, fru talman, krävs bl.a. kraftiga markeringar från den svenska regeringen i direkta samtal med Israels regering med krav på omedelbar frigivning. Har inte det effekt så måste Sverige snabbt få upp Vanunus fall på FN:s agenda. Regeringen måste göra något mer och ta reella initiativ i frågan. Allmänna uttalanden räcker inte - det har vi sett. Vanunu själv är en osjälvisk människa som har fått lida mer än nog för sitt mod och för sitt rättspatos. Varje chans till påtryckning och varje försök att få Vanunu fri är något av en medmänsklig skyldighet. Vanunu har blivit en symbol för fredskampen och för våra mänskliga och demokratiska fri och rättigheter. Fru talman!

Fru talman! Det är synd att vi som har hamnat längre ned i talarlistan inte fick komma in i debatten tidigare med replikrätt. Vi får nöja oss med att komma in nu i stället. Fru talman! I utrikesutskottets betänkande om de mänskliga rättigheterna tas motioner från oss riksdagsledamöter upp om något så grundläggande som hur människor har det i olika delar av världen. Motionerna ger en mängd beskrivningar av människoöden. Det är många gånger engagerade förslag på hur olika orättvisor, oacceptabla övergrepp och andra brister i människors vardag runtom på vår jord ska kunna rättas till. Jag tror att vi alla inte bara känner till och förstår många av de fruktansvärda saker som dagligen drabbar människor på vårt klot. Jag vet också att vi alla har olika kopplingar och anknytningar till människor som lever mitt i detta. Det är människor som många gånger kämpar för sina liv och för sina rättigheter i världens alla hörn - människor som verkligen behöver Sveriges aktiva stöd och solidaritet i sin kamp. För mig är frågan om det som kallas svärdets år mer än så. För mig handlar det om mina egna dödade förfäder. För mig och för mina landsmän är detta inte bara politik, utan främst en punkt där politiken direkt berör själ och hjärta. Det är i det perspektivet som jag vill ge några kommentarer till mitt ställningstagande. Ställningstagandet utgår från betydelsen av att vi nu utan ytterligare dröjsmål tar alla steg vi kan för att morden på mina och mina landsmäns förfäder äntligen ska kunna förklaras för folkmord i dess absoluta och hemska mening. Hemländerna för den assyrisk syrianer i Turkiet. I dag finns bara några tusen kvar. Den stora utrensningen skedde under en period som går under namnet svärdets år, 1915-1919. Också efter andra världskriget har omfattande och dramatiska utrensningar och diskriminering skett av gruppen. Det fasansfulla som drabbade armenier, assyrier/syrianer och kaldéer i samband med det ottomanska rikets sönderfall är inslag i världshistorien som har påverkat och påverkar många generationer av de folkgrupper som utsattes. Folkmord är ett väl definierat folkrättsligt begrepp som kräver en omfattande och opartisk bevisning och forskning. Det gör det angeläget att ha väl underbyggda fakta bakom sitt ställningstagande. Naturligtvis hade detta underlättats om de turkiska myndigheterna hade haft den ambition som borde finnas hos en nation som anser sig kunna tillhöra EU. Den forskning kring assyriernas situation under svärdets år som är så viktig måste genomföras. Sverige måste göra ytterligare ansträngningar för att de turkiska myndigheterna ska tvingas till en annan hållning i frågan än vad som nu gäller. Det gäller till att börja med det självklara i att man måste ha rätten att över huvud taget tala om frågan. Den rätten gällde inte för den syrisk-ortodoxa prästen fader Yusuf Akbulut i Diyarbakir. Jag hade själv möjlighet att tillsammans med kollegan Carina Hägg närvara vid rättegången i Turkiet tre gånger. Han åtalades för statsfientlig verksamhet och förräderi enligt paragraf 312 i den turkiska strafflagen. Skälet till detta var att han i en tidningsintervju sade att han uppskattade att USA:s kongress antagit ett erkännande av folkmordet på armenierna 1915-1919. I intervjun säger han vidare att man inte får glömma att även assyrier/syrianer mördades under folkmordet på armenierna. Det gäller också att man måste öka möjligheterna att forska kring händelserna under svärdets år. Det är det internationella samfundets plikt att inte enbart fördöma och minnas det som händer. Vi har också en uppgift i att räta ut frågetecknen i historien och kraftfullt fördöma händelser som dessa. Därför är det utomordentligt viktigt att möjligheterna och förutsättningarna att forska kring händelserna under svärdets år ökar. I år är utskottets betänkande till stora delar ett dokument som stärker möjligheterna för ett kraftfullt agerande från Sveriges sida i frågan. Men en viktig del saknas. För mig och för mina landsmän handlar ett erkännande av svärdets år som ett regelrätt folkmord om vår historia och om vår identitet. Det handlar om att äntligen få världssamfundets stöd i vår bearbetning av ett dråpslag mot en folkgrupp som aldrig får glömmas. Det borde vara klart och tydligt uttalat i betänkandet. I ett avsnitt i betänkandet finns dock mycket tydliga signaler som går åt rätt håll. Det är skrivningar som tydligt slår fast att Sveriges riksdag bedömer händelserna under svärdets år som så allvarliga att definitionen folkmord skulle ha använts om nu gällande konventioner hade funnits då händelserna inträffade. Det har många av de tidigare talarna nämnt. Frågan om huruvida ett brott begåtts mot dessa avgörs av juridiska instanser. Utskottet menar att det som drabbade armenier, assyrier/syrianer och kaldéer under det ottomanska rikets tid sannolikt skulle betraktas som folkmord enligt 1948 års konvention om den hade varit i kraft vid den aktuella tidpunkten. Det är glädjande att riksdagen genom betänkandet medger att det som hände assyrier under det ottomanska riket skulle kunna betraktas som folkmord enligt 1948 års konvention om den hade varit i kraft vid den aktuella tidpunkten. Den som tillhör den assyrisk/syrianska gruppen har nog haft svårt att förstå varför den armeniska gruppen tidigare kunnat få ett erkännande av de händelser som också drabbade dem som folkmord. I betänkandet slås fast att detta inte stämde.

Det är ett välkommet ställningstagande. Därmed måste vi tillsammans se till att frågan behandlas i FN och EU för att där få en resolution som förklarar det som hände assyrierna/syrianerna och armenierna 1915 för folkmord. Det är det juridiska perspektivet på frågan. Jag kan förstå att detta ligger till grund för den bedömning man gör i frågan när Sveriges riksdag ska fatta beslut. Internationella konventioner och begrepp måste följas, men för mig handlar det om betydligt mer än juridik, hur viktig den än må vara. Mina förfäder överlevde inte folkmordet. På samma sätt som många av mina landsmäns förfäder föll de offer för en hänsynslös utrensning under åren 1915-1919. Jag har fått höra detta av mina släktingar, och också mina landsmän har hört om folkmordet på samma sätt, fru talman. En halv miljon människors död är som om katastrofen i World Trade Center den 11 september i Olof Palme uppmanade oss i Hanoitalet julen 1972 att kalla saker vid dess rätta namn. Jag är väl medveten om vikten av att så djupgående juridiska begrepp som ordet folkmord kräver varsamhet när man använder dem. För mig med min bakgrund, min kunskap och min historia som förmedlats genom årtionden är det ett historiskt faktum att ett folkmord i vår nuvarande definition begicks under svärdets år. Fru talman! Låt oss återigen, som Olof Palme sade, kalla saker vid dess rätt namn, nämligen folkmord och ingenting annat.

Fru talman! Utrikesutskottet har behandlat en motion, Om detta må vi också berätta, som Ulla Hoffmann m.fl., inklusive jag, står bakom. Den tar upp två principiellt viktiga händelser i den svenska historien som handlar om de mänskliga rättigheternas värde under andra världskriget. Motionen fokuserar också på vikten av att ge forskning tillfredsställande förutsättningar att ta fram fakta om hur människor blev behandlade under denna tid. Den tar också upp vikten av att Sverige gör upp med sina historiska misstag. Det måste också innebära att de människor som blev felaktigt behandlade måste få en officiell ursäkt och därmed upprättelse. Detta måste ske på samma sätt när regeringen uttalat en ursäkt till dem som tvångssteriliserades eller till samer som utsatts för maktövergrepp. Motivet att det har gått för lång tid kan aldrig accepteras. Den ena historiska händelsen berör de s.k. rysslägren där den svenska samlingsregeringen, bestående av Folkpartiet, Socialdemokraterna, Högern och Bondeförbundet, lät Sovjetunionen ha kontroll över de ryska internerna. Det finns uppgifter om att det t.o.m. fanns hemliga agenter i lägren vars svenska personal avlönades av den sovjetiska staten. Sovjetunionen tryckte på om repatrieringen och den 10 oktober 1944 lämnade de första fartygen Gävle hamn med ca 900 sovjetryska krigsfångar ombord. Sammanlagt skickades ca 2 000 krigsfångar tillbaka trots att samlingsregeringen måste ha vetat att det fanns en uppenbar risk att de skulle avrättas eftersom de betraktades som desertörer. Det finns i dag barn till fäder som satt i de ryska krigsfångelägren i Sverige. De får inte svar på frågan varför deras fäder inte fick stanna i Sverige. Många vet inte heller vad som hänt med deras fäder efter att de skickades tillbaka till Sovjet. Den andra historiska händelsen berör de särskilt upprättade interneringslägren där värnpliktiga samlades upp i s.k. arbetskompanier. Detta skedde också under samma samlingsregering som upprättade rysslägren. De internerade har inte fått veta skälen till varför de blev utvalda eller vad de anklagades för. De kunde därmed inte heller föra talan mot myndigheternas beslut att placera dem i lägren. Rättssäkerheten blev därmed satt ur spel. Det gemensamma för de internerade var att de betraktade sig själva som antifascister och antinazister. Genom interneringen fick de en stämpel som förföljde dem resten av livet. Genom Lundkommissionen i Norge och andra historiska undersökningar kan vi se att de som på liknande sätt blev internerade i Norge och Danmark senare kunde bli skickade till Nazitysklands koncentrationsläger. Det är en skrämmande tanke att landets egna medborgare kunde bli så rättslösa att de skulle kunna skickas till ett annat land som bedrev systematisk etnisk rensning. Den rensningen innebar också att människor med antinazistiska åsikter blev mördade. Fru talman! När det gäller rysslägren har Ulla Hoffmann i en interpellationsdebatt beskrivit sitt möte med några av de drabbade och deras barn. Anatolij Emets var en av dem som transporterades tillbaka. I Sovjet dömdes han vid en massrättegång till arbetsläger i tio år. Han satt sammanlagt 45 år i arbetsläger. I Sovjet har han ännu inte fått någon formell upprättelse för sina år i Gulag som förment landsförrädare. Sovjetstaten bär det största ansvaret, men det svenska staten har också ett ansvar. Dessa händelser förföljer de anhörigas barn så länge de lever. årsåldern och bad: Hjälp mig att hitta min pappa eller åtminstone få veta vad som hänt honom. Jag var bara en månad när han deporterades till Sovjet. Sedan dess har jag inte hört något från honom. Fru talman! Jag ska också ge en kort beskrivning av ett människoöde som jag kom i kontakt med. Det gäller en av dem som blev internerade. Jag tror dessutom att han är representativ för denna grupp. För drygt 20 år sedan var jag med om att göra en teaterpjäs om interneringslägren under andra världskriget. I arbetet med att ta fram relevant material intervjuade vi bl.a. en man, Einar, som blev internerad i Storsien 1939-1940. Vi intervjuade också hans fru och fick insikter i hur familjen blev förföljd av att mannen internerades. Einar berättade att han var socialdemokrat och framför allt aktiv inom den fackliga centralorganisationen, FCO, föregångaren till Landsorganisationen, LO. Han prenumererade på Norrskensflamman eftersom det var en norrbottnisk tidning. "Finlands sak är vår" for militärer runt bland de inkallade och värvade folk att aktivt ställa upp på den finska sidan i kriget mot Sovjet. Einar delade den svenska regeringens då officiella inställning att Sverige skulle vara neutralt, och därför nekade han till att bli "Finlandsfrivillig". Värvaren fortsatte att övertala med argument som att sovjetiska soldater var illa utrustade. "Det här skulle vara en lätt uppgift att klara." Då kontrade Einar med att han inte trodde att de var sämre utrustade än under tsartiden. Einar trodde själv att det var denna ordväxling som gjorde att han blev internerad. Seskarö för närmare 7 000 besökare under tio föreställningar. Även Einar såg pjäsen. Han uttryckte sin belåtenhet över att vi hade gjort pjäsen. Kort efter föreställningarna avled han, 84 år gammal, utan någon upprättelse mer än att ett gäng amatörer uppmärksammat rättsövergreppet med en pjäs. Jag kommer aldrig att glömma premiären. Efter slutscenen såg jag äldre män i publiken i tårar. Det var deras uttryck för den kränkning som de blivit utsatta för när de blev internerade utan att bli informerade om varför. Jag mötte också barn, nu i vuxen ålder, vars fäder blivit internerade, och de berättade om skammen som följt dem hela deras liv. Fru talman! Det är därför jag yrkar bifall till reservation 19 som går ut på att arkiven inte bara ska vara öppna till formen utan också till innehållet. Det innebär att materialet inte ska, som nu sker, censureras genom att delar av texten överlämnas i fotokopierat skick med "vita" luckor. Ett sådant material kan inte anses vara tillfredsställande ur forskningssynpunkt. Människor och grupper som drabbats måste få rätt att veta vad som inträffade, få någon form av upprättelse eller ett erkännande av varför de behandlades som de behandlades. Det måste ske innan alla involverade hunnit dö. Vi kan inte acceptera att samlingsregeringens efterträdare i denna riksdag är så passiva att dessa människor inte hinner få upprättelse under sin livstid. Det får inte vara så att det är viktigare att skydda historiskt stora män i respektive parti än att erkänna de rättsövergrepp över vanligt folk som samlingsregeringen har det politiska ansvaret för.

Fru talman! Jag är glad över det engagemang som Siv Holma visar dessa medborgare. Jag skulle dock vilja ställa en fråga till Siv Holma eftersom hon har unik erfarenhet av situationen i norra Sverige. Jag har också träffat människor som har varit involverade i tragiska situationer, som har blivit rekryterade av vänsterpartistiska funktionärer över till Karelen och där arbetat för den sovjetiska arbetarstaten. Jag är lite nyfiken på att höra om Vänsterpartiet och Siv Holma från norra Sverige är beredda att ta tag i den delen av historien, öppna sina arkiv för forskning och ge ett svar till de familjer som än i dag lever i trauman för att deras familjer drabbades av en sådan tragedi. Tacket de fick för att de hjälpte till med den sovjetiska arbetarstaten var ett skott i nacken i Petrozavodsk.
Fru talman! Jag ska lugna Urban Ahlin med att säga följande: Vi i Vänsterpartiet är naturligtvis intresserade av att även dessa historiska händelser kommer upp på dagordningen. Alla arkiv som kan öppnas ska naturligtvis öppnas. Vi har också verkat för det, dels genom att kontakta forskare att vara behjälpliga med att göra detta, dels genom att i Norrbottensdistriktet, som jag är med i, initiera en historieprojektgrupp som leds av ett antal människor som har kontakter genom att släktingar har varit involverade i de här sammanhangen. Naturligtvis ska alla brott som har begåtts mot de mänskliga rättigheterna behandlas därefter. Samtidigt är det viktigt att den svenska regeringen någon gång tar itu med de frågor som jag har tagit upp i mitt anförande. Det är inte första gången de har tagits upp. Många har tyvärr redan hunnit gå ur tiden. Men eftersom jag har kommit i kontakt med barnen vet jag att det här fortfarande lever kvar. Det finns all anledning att göra någonting. Jag undrar: På vilket sätt kommer Urban Ahlin att medverka till att just de internerade ska få en upprättelse och att vi får klarhet i det jag tog upp om rysslägren.
Fru talman! Jag tackar Siv Holma för svaret. Det hon säger är ju att Vänsterpartiet är berett att öppna sina arkiv. Visserligen har man inte tillgång till alla arkiv. En del skickades ju över till Sovjetunionens kommunistiska parti och har fortfarande inte hittats. Men vi får väl hoppas att även de arkiven kommer att öppnas så småningom. Kan man kanske också hoppas på en ursäkt till de familjer som har drabbats av detta trauma, där Vänsterpartiet faktiskt spelat en ganska stor roll? Vi ska naturligtvis ta allt vi kan i anspråk för att komma till rätta med brott mot mänskliga rättigheter, men när vi själva så nära inpå kroppen ändå känner att vi har ett visst ansvar vore det trevligt om Siv Holma också kunde säga att Vänsterpartiet är berett att ge dessa familjer en ursäkt. Jag är glad över att Siv Holma så tydligt säger att hon ska öppna arkiven. Jag ska meddela de överlevande släktingar som fortfarande finns att Siv Holma gjort det uttalandet. Precis som vi skriver i vårt betänkande om de frågor som Siv Holma tar upp är Sveriges regering väldigt öppen för att vi ska ha den här forskningen. Vi ska öppna. Vi vet själva att generalkonsulatet i S:t Petersburg och vår ambassad i Moskva gör allt för att få tag i relevanta arkiv. Tråkigt nog är det på det sättet att Ryssland i dag stänger fler och fler av de här arkiven. Det blir svårare att komma åt dem. Men jag tackar Siv Holma för svaret. Jag tänker vidarebefordra det till överlevande släktingar. Men jag undrar också: Är Vänsterpartiet berett att ge en ursäkt?
Fru talman! Ja, vi är naturligtvis beredda att ge en ursäkt. Svårigheterna efter att vi har försökt intervjua människor som har varit i Petrozavodsk, de s.k. Kirunasvenskarna, är ju att det kommunistiska partiets roll i det här fallet inte är så väldigt tydlig. Det finns enskilda kommunister som har varit aktiva i det här sammanhanget. Mycket beroende på att det var en möjlighet att få arbete. Just den här tiden var det massarbetslöshet. Det finns uppgifter från Hilding Hagberg, som var en av de ledande gestalterna. Han vädjade till de här människorna att inte resa till Petrozavodsk och ryska Karelen. Har fel begåtts tycker jag att det är fullständigt självklart att man också ska uttrycka en ursäkt.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 6 och 10. Brott mot mänskliga rättigheter möts vi av snart sagt varje dag - oftast via medierna men också ibland personligt nära. Jag glömmer aldrig den dag hemma i prästgården i Ramsele när jag frågade en av de första syrianska flyktingar jag kom i kontakt med varför han ville komma just till Sverige. Han sade: "Jo, ni har ett kors på er flagga. Ni är ju kristna." Som kristen hade han upplevt förföljelse och otrygghet i Turkiet. En nära släkting med position i samhället hade mördats, och det hade förekommit ytterligare hot osv. Fru talman! I maj 1917 hölls ett protestmöte i Auditorium i Stockholm anordnat av 1916 års fredskommitté. Inledningsanförandet hölls av redaktör Hjalmar Branting sade bl.a. följande: "Armeniernas lidande har inte börjat under världskriget ." alltså det första - ". gång på gång under de senaste decennierna ha underrättelser om de ödeläggelser som övergått landet nått den civiliserade världen . Budskapen blev allt bestämdare och mera olycksbådande, och 1916 kom så den stora anklagelsen, den engelske historikern Viscount Bryces dokumentsamling, med vittnesbörd från 150 personer, vilka ha varit ögonvittnen till massakrerna . trovärdiga opartiska personer, amerikaner, armenier, skandinaver, några av dem missionärer, och ett icke så ringa antal tyskar . De har vittnat att i Armenien har verkställts ett fullt organiserat folkmord, och tilldragelserna därnere stå utan motstycke i allt vad som hänt under kriget." Så långt Hjalmar Branting - en av de alltför få som reagerade då. Vi svenskar borde skämmas för vår tystnad om det som då hände. Vi som nu tillhör den svenska riksdagen har möjlighet att gottgöra en del av den passivitet som då visades genom att stödja reservation 10 där denna fråga tas upp. Det är viktigt för alla berörda att få denna del av sin historia erkänd. Annars är det mycket svårt att gå vidare från den sorgeprocess många är inne i till den läkningsprocess de behöver. Där har vi som riksdagsledamöter ett ansvar. Vi får inte förtränga att folkmord sätter outplånliga ärr i ett drabbat folks själ. Vi ställs nu i riksdagen inför att erkänna det folkmord, Seyfo, som begicks 1915-1919 mot armenier, assyrier/syrianer och kaldéer. Dagens debatt visar tydligt varför det inte har gått att få en majoritet för detta i utskottet. Fru talman! I vår reservation nr 6 tas frågan om prenatal könsdiskriminering upp. Att den frågan över huvud taget behöver tas upp är ett tydligt bevis på bristande respekt för allas lika värde. Kvinnor i alla åldrar diskrimineras på ett otal olika sätt över hela världen. Ett av de mest utstuderade sätten är s.k. prenatal könsdiskriminering, dvs. selektiv abort. Speciellt i Asien har andelen kvinnor i förhållande till män sjunkit drastiskt de senaste årtiondena. Vi anser att det finns all anledning för Sverige som ett föregångsland i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter att målinriktat arbeta för att frågan om prenatal könsdiskriminering behandlas seriöst i FN. Vårt tal om allas lika värde blir inte trovärdigt om vi inte i alla sammanhang där det krävs och är möjligt står upp för att alla har samma värde.

Herr talman! Europeiska rådets möte i Barcelona den 15-16 mars var ett bra och konstruktivt arbetsmöte. Framsteg gjordes på de områden som Sverige prioriterat. Samtidigt kunde vi se att ett antal frågor rör sig för långsamt framåt. Det är min allmänna bedömning att toppmötet i Barcelona bidrog till att föra EU närmare de mål om full sysselsättning, social sammanhållning och ekonomisk konkurrenskraft i världsklass som vi satte upp i Lissabon för två år sedan. Inför Barcelonatoppmötet hade regeringen satt upp två övergripande målsättningar: - att ge den ekonomiska reformprocessen ny fart samt - att arbeta för att balansen mellan de olika delarna i Lissabonprocessen upprätthålls och att införlivandet av en miljödimension påbörjas. Båda dessa strävanden kan sägas ha krönts med viss framgång. På det ekonomiska reformområdet togs ett betydelsefullt steg mot skapandet av en gemensam inre marknad för energi. fr.o.m. 2004 ska alla länder ha öppnat sina el och gasmarknader för företagskunder. Det motsvarar minst 60 % av den totala energimarknaden inom EU. I och med detta är avregleringen av energimarknaderna i praktiken oåterkallelig. Redan nästa år kommer nya åtgärder att kunna beslutas. Skapandet av en marknad för finansiella tjänster är en annan ytterst viktig strukturreform. Grunden för detta lades redan vid toppmötet i Stockholm för ett år sedan. Av de sammanlagt 42 direktiv som ingår i det paket som utgör ramarna för en effektiv gemensam marknad för finansiella tjänster har 25 redan antagits. Europeiska rådet i Barcelona satte som mål att ytterligare sju ska antas under detta år. Slutmålet att alla direktiv som vi bestämde i Stockholm förra året ska ha antagits 2005 ligger inom räckhåll. Bland andra beslut som fattades på det ekonomiska området vill jag särskilt nämna följande: Tonvikten ska ligga på hur IT kan användas i den offentliga sektorn samt på IT-säkerhet. Vidare åtog sig alla medlemsstater att se till att bredband blir allmänt tillgängligt senast 2005. · År 2010 ska satsningar på forskning och utveckling i EU motsvara minst 3 % av BNP. · Den handlingsplan för bioteknologi som vi aviserade i Stockholm ska nu skyndsamt genomföras. Från svensk sida har vi länge lagt stor vikt vid skapandet av ett kostnadseffektivt gemenskapspatent. Det skulle betyda mycket för de europeiska företagens konkurrenskraft, särskilt för småföretag i högteknologiska branscher. Tyvärr är detta ett av Lissabonprocessens sorgebarn; beslut skulle ha fattats redan under 2001. Denna frågas tekniska karaktär gör att den inte i detalj bör hanteras av Europeiska rådet. Vi har i stället skickat en tydlig signal till inremarknadsrådet i maj att lösa frågan. Lyckas inte detta har jag vid flera tillfällen framfört att s.k. förstärkt samarbete bör prövas som metod att bryta dödläget. Europeiska rådet i Göteborg beslutade att integrera miljöfrågorna i Lissabonstrategin. Från svensk sida har vi varit medvetna om att detta måste göras i flera steg. Kommissionen har på detta område inte helt levt upp till sin roll som idégivare, och i det rådande osäkra konjunkturläget är flera medlemsstater ovilliga till mer långtgående åtaganden på miljöområdet. Mot den bakgrunden har vi all anledning att vara nöjda med vad som uppnåddes i Barcelona. Europeiska rådet har nu slagit fast att miljöfrågorna har samma vikt som andra delar av Lissabonprocessen. Eller som det heter i slutsatserna: "ekonomiska, sociala och miljömässiga överväganden måste ges jämbördig uppmärksamhet när politiken utformas och beslut fattas". Vi har också börjat tillföra Lissabonprocessen konkreta mål och tidtabeller även på miljöområdet. Några exempel på detta är följande: · Vi har enats om att en handlingsplan för miljövänlig teknik ska tas fram redan detta år. Denna ska konkret visa hur utvecklandet av miljövänlig teknik också kan bidra till tillväxt och nya jobb. · Ett gemensamt regelverk för energibeskattning inom EU ska beslutas redan innan årets utgång. Detta är viktigt för att minska energiförbrukningen, främja alternativa energikällor och undvika att låga eller inga miljöskatter blir ett konkurrensmedel på den inre marknaden. Det är ett beslut som ska tas med enhällighet. · Vi har på svenskt initiativ enats om målsättningen att till 2010 uppvisa en avsevärd förbättring när det gäller energieffektivitet. Vi vill bryta sambandet mellan tillväxt och energikonsumtion. · Vi har också beslutat att ett förslag till regler för hur varje transportsystem ska bära sina egna samhällsekonomiska kostnader ska presenteras år 2004. Detta kommer att främja miljövänliga transporter, exempelvis järnvägstransporter. Sammantaget utgör dessa och andra beslut en god grund för det fortsatta miljöarbetet inom Lissabonprocessen och inom andra delar av EU-samarbetet. Herr talman! Den sociala dimensionen är en viktig komponent i arbetet för en modernare union. Lissabonprocessen handlar inte bara om marknad. Det handlar också om social välfärd, sysselsättning och att också rättigheter för löntagarna kan gälla över nationsgränser. Denna inställning återspeglas också i slutsatserna från Barcelona. EU ska bestå av aktiva välfärdsstater som strävar efter en hög nivå på det sociala skyddsnätet, god utbildning, livslångt lärande och hög sysselsättning. Den sociala fråga som den svenska regeringen prioriterat i förberedelserna inför Barcelona har varit utbyggd barnomsorg. Detta behövs, har vi argumenterat, av jämställdhetsskäl, för att öka sysselsättningsgraden för män och kvinnor och för att möta de demografiska utmaningar Europa står inför, men naturligtvis först och främst för att ge barnen en pedagogisk stimulans i tidig ålder. Tillsammans med andra har vi också lyckats skapa en bred uppslutning kring detta synsätt. Europeiska rådet i Barcelona var enigt om att ett modernare Europa förutsätter utbyggd barnomsorg. Nu slås fast att år 2010 ska medlemsstaterna kunna erbjuda barnomsorg till 90 % av alla barn mellan tre år och den officiella skolåldern och till minst 33 % av alla barn under tre års ålder. Det är en viktig framgång för den typ av välfärdspolitik som den svenska regeringen förespråkar. Jag är också glad över att vi i Barcelona gav ansvariga ministerråd i uppdrag att ge genomförandet av kommissionens program för bättre arbetsmiljö högsta prioritet. Det är en stor och viktig fråga. Varje år går omkring 500 miljoner arbetsdagar förlorade i unionen på grund av olyckor i arbetet och yrkesskador. Bakom de siffrorna döljer sig mycket mänskligt lidande och ett fruktansvärt slöseri med resurser. För två år sedan stod jag i den här talarstolen och rapporterade från Europeiska rådet i Lissabon. Jag sade då att den inre marknaden kunde ses som EU:s första stora projekt under 80-talet. Valutaunionen var det som tog den mesta kraften under 90-talet. På samma sätt kan 2000-talets första årtionde komma att domineras av strävan efter full sysselsättning och social sammanhållning. Jag hävdade att om EU lyckades med den process som startas kan toppmötet i Lissabon i framtidens historieböcker komma att ges samma dignitet som det toppmöte som ägde rum i De två år som har gått har inneburit växlande erfarenheter. Visst finns det saker som gått för långsamt och tidtabeller som inte kunnat hållas. Men en rad viktiga framsteg har också gjorts. Den bedömning jag gjorde för två år sedan gäller alltjämt. Full sysselsättning är det övergripande målet för EU:s ekonomiska och sociala politik. Från svensk sida ser vi därför sysselsättningen som en sorts facit över hur Lissabonprocessen framskrider. De bedömningar som gjorts visar att det krävs drygt 20 miljoner nya jobb inom EU mellan år 2000 och 2010, eller drygt 1,8 miljoner per år, för att nå sysselsättningsmålen från Lissabon. Under de två första åren klarade vi detta med råge. Den säkerhetsmarginal vi då vann försvinner nu delvis genom en sämre utveckling under 2002. Men ändå, trots svaga tillväxtsiffror, kommer 4,5-5 miljoner nya jobb att ha skapats i EU under Lissabonprocessens tre första år. Om de prognoser som nu görs för hur tillväxten inom EU utvecklas ligger något sånär rätt kommer vi redan nästa år att åter ligga i framkant för vad Lissabonprocessens sysselsättningsmål kräver. Det finns alltså ingen som helst anledning till uppgivenhet. Det ambitiösa moderniseringsprojekt som Lissabonstrategin utgör är fullt möjligt att genomföra. Det blir tufft. Det blir en strid om varje tiondels procent i tillväxt, men det går. Jag tror dessutom att vi reformivrare ganska snart kommer att få draghjälp av exempelvis den demografiska utvecklingen i Europa. Verkligheten i form av de utmaningar en åldrande befolkning innebär kommer att visa att Lissabonprocessen är helt nödvändig. Låt mig avslutningsvis i punktform nämna något om övriga frågor som diskuterades vid toppmötet. EU-länderna i sin strävan att nå 0,7-procentmålet för sitt bistånd bör nå nivån 0,39 % år 2006 som en första kontrollstation. · Vikten av noggranna förberedelser av Johannesburgtoppmötet om hållbar utveckling underströks. En noggrannare diskussion om EU:s positioner vid toppmötet kommer att äga rum i Sevilla i juni. · En diskussion om rådets arbetsformer sätts igång med sikte på att i Sevilla fatta beslut som gör bl.a. Europeiska rådets möten hanterligare, bättre förberedda och öppnare. · En EU-delegation skickas i veckan i väg till södra Afrika för att till grannländerna uttrycka oro över demokratins ställning i Zimbabwe. Herr talman! Därutöver ägnade vi som alltid vid våra sammankomster, sorgligt nog, en stor del av den fria diskussionen åt situationen i Mellanöstern. Vi fattade också beslut om ett gemensamt uttalande som riktade sig till båda parter och till världssamfundet. Detta är i korthet, herr talman, en rapport från ett strålande vackert Barcelona, ett vårlikt och försommarlikt Barcelona, som också kom att få uppleva det som så många andra internationella möten har plågats av under senare år: våldsamma demonstrationer och sammanstötningar mellan poliser och demonstranter. Det är en tradition, om man ska använda ett sådant fint ord i sammanhanget, som i det här sambandet blir alltmer dystert att se. Det sätter naturligtvis toppmöten och hur toppmöten ska organiseras i framtiden i ett nytt ljus. Jag hoppas och tror att vi inte ska behöva falla undan för våldsamma demonstrationer och politiskt våld. Det vore ett nederlag för demokratin.

Herr talman! När Kofi Annan stod i talarstolen här framme i kammaren vädjade han till Europa att ge det som det har lovat i FN, nämligen 0,7 % av BNI i sina länder. Ni hade nu i Barcelona uppdraget att lägga fast ett schema, en tidsram och en plan för hur detta ska ske. När jag nu studerar materialet ser jag att om den tidsplan som ni har lagt fast ska gälla kommer det att dröja åtminstone 25-30 år innan vi är där. Statsministern refererade till att man ska öka till 0,39 % till år 2006. Den intressanta siffran är för de elva länder som inte har nått upp till 0,7 % i dag. De ska inte räknas in där. Det finns då en annan siffra, och det är den jag går på. I dag ligger snittet ungefär på 0,28 % i de elva länderna. Ska man då nå upp till 0,39 % om fyra år tar det mycket lång tid. Vad hände med tidsplanen, herr statsminister, som skulle läggas fast så att man snabbt skulle komma upp till målet för detta rika Europa, som har ett ansvar för resten av världen?
Herr talman! Det är ingen tvekan om att vi inte är nöjda med skrivningen. Det var den magra kompromiss vi fick bära hem. Jag kan ändock avslöja så pass mycket i den här församlingen att när vi började förhandlingarna var det en ännu sämre skrivning. Det finns i dag i många europeiska länder budgetmässigt hårt trängda regeringar som uppenbarligen inte har kraften att prioritera dessa frågor. Jag beklagar det. Vi gör vad vi kan och bildar opinion. Men vi kan inte direkt säga att vi i dag tillhör en majoritet. Den formulering som nu finns om 0,7 % som långsiktigt mål och 0,39 % som ett mellanmål var vad vi kom till den här gången. Med detta är vi inte nöjda. Men det var ändock bättre än där vi började förhandlingen.
Herr talman! Det kunde vara intressant att få reda på hur resonemangen går. Vi talar mycket om Europas ekonomiska utveckling. Vi vet att vi globalt sett ändå är en rikemansklubb. Vilka länder är det som stretar emot och inte kan förstå argumenten som Sverige, Luxemburg, Holland och Danmark mer än något annat land förstår? Vilka länder är det som inte fattar detta?
Herr talman! Jag tror att Biörsmark svarade själv på den frågan. Det är naturligtvis de andra länderna. Biörsmark räknade upp de länder som har förstått detta och driver frågan. Dit vill jag kanske också räkna våra finska vänner, som nu börjar på att röra sig åt rätt håll. De har en intern inrikespolitisk debatt i Finland om nivån på sitt bistånd. Jag skulle ljuga för kammaren om jag sade att den här debatten är en stor inrikespolitisk fråga i Europas stora länder. Det är den inte. Jag är stolt över den tradition vi har i Sverige, och jag är stolt över den tradition som Biörsmark ger uttryck för. Det är en lång svensk tradition. Det är också ett starkt engagemang för multilateralismen, dvs. FN-systemet och alla de organ som finns kopplat till detta. Men vi får strida för det. I lågkonjunktur, med budgetåtstramningar och med problem för vissa länder att klara konvergenskriterierna är detta något som sitter väldigt trångt. Det är ingen vacker syn, men det är tyvärr vad man ser.
Herr talman! Låt mig understryka betydelsen av att arbetet med att göra Europa till den mest konkurrenskraftiga regionen i världen med kraft förs vidare. Som statsministern vet är detta både en europeisk uppgift och en uppgift för varje i Europa ingående nation. På något sätt är det en sorglig händelse som ser ut som en tanke att samtidigt som Barcelonamötet avhålls dimper ett par tre uppgifter ned i Sverige, som jag gärna skulle vilja be statsministern kommentera. Först redovisar universiteten och högskolorna att de under de senaste åren har tappat uppemot 5 miljarder kronor i forskningsmöjligheter i förhållande till tidigare, vilket dramatiskt påverkar deras förutsättningar att spela den roll i forskningsfronten som de skulle behöva. Samtidigt meddelas det att vi förra året hade det lägsta antalet nyskapande företag sedan mätningarna började, och lägre än den stora lågkonjunkturen 1991-1992. Samtidigt meddelas en dramatisk utflyttning av svenska företag från Sverige. 6 % av de 250 största företagen hade sina huvudkontor utomlands 1990. 1997 var det 10 %. År 2000 är det nästan en tredjedel av de största svenska företagen som inte längre finns med huvudkontoren i Sverige.
Herr talman! Man kan beskriva verkligheten på många olika sätt. Det som Per Unckel nu gör är att lägga ett visst perspektiv på utvecklingen i Sverige. Han kunde ha lagt ett annat, och jag kan också lägga ett annat. Jag kan göra det i samtal med mina europeiska kolleger, därför att alla i Europa just nu upplever en konjunkturnedgång med starka spänningar inte minst på arbetsmarknaden. Jämför vi Sverige med Europa i övrigt så ser vi en syntesrapport - och det var ju också den som var underlag för hela Barcelonatoppmötet - som jämför Sverige och hur Sverige klarar sig också i en fallande konjunktur med länderna i Europa. Då ser vi att vi står starka. Det innebär inte att vi är nöjda. Men vi har förstås bakom oss en kraftig tillväxt i sysselsättningen, ett kraftigt startande av nya företag och en massiv satsning på högskoleutbildning och forskning. Det är allt sådant som är och har varit stora framgångar för Sverige och som placerar Sverige i täten i Nu har vi en konjunkturnedgång. Kanske är vi på botten av den. Kanske är det t.o.m. så att det har vänt uppåt. Det vet jag inte - jag tar inte ut någonting i förväg. Men jag är utomordentligt optimistisk när det gäller våra möjligheter nu när konjunkturen vänder uppåt att hävda Sveriges tätposition vad gäller sysselsättning, vad gäller forskning, vad gäller kunskapsförmedlning och vad gäller exempelvis miljöområdet och spetsteknologin. Jag är på inget sätt uppgiven eller dyster. Tvärtom - ett bättre utgångsläge i slutet av en lågkonjunktur var det länge sedan Sverige hade. Det är resultatet av en medveten politik. Vi fördöljer inte problemen, men vi ska inte gripas av panik. Definitivt är det då en tröst att titta sig runtomkring i Europa och se hur utvecklingen ser ut.
Herr talman! De företag som flyttar ut flyttar ju någonstans, så alla Europas stater kan rimligtvis inte ha samma utflyttning som Sverige. Det är att ha rätt låga anspråk på ett gott utgångsläge, Göran Persson, om man ser att utflyttningen av svenska företag med svenska arbetsplatser i släptåg går mycket fort och accelererar och om man ser att antalet nybildade företag aldrig någonsin har varit så litet sedan mätningarna började sedan nu. Vågar man dessutom inse och erkänna konsekvensen av att de statliga forskningsanslagen urholkas dramatiskt och därmed undergräver svenska forskares möjligheter att här i Sverige bidra till det som är den gemensamma europeiska ambitionen? Göran Persson svarade naturligtvis inte på min fråga om vad han tänkte göra. I avsaknad av svar blir den rimliga tolkningen: platt ingenting. Och det, Göran Persson, är inte tillräckligt bidrag till den Lissabonprocess som är så betydelsefull.
Herr talman! Man kan naturligtvis som representant för oppositionen vara kritisk mot regeringen. Det ska man vara. Men kritiken blir tyngre och effektivare om den utgår från en rimlig beskrivning av verkligheten. Jag skulle rekommendera Per Unckel att titta på den rapport som levererades som underlag till Lissabontoppmötet och som beskriver utvecklingen i Europa. Varje land jämförs där utifrån utgångspunkterna vilket land som är modernt och vilket land som ligger i framkanten. Bland de 15 länderna och i en lång rad olika discipliner är Sverige i topp på nästan varje område. Det är en fantastisk framgång. Vi ska fortsätta med den politiken. Vi ska ha en öppen ekonomi. Vi ska vara konkurrensutsatta och vi ska vara attraktiva för investeringar. Vi ska dra till oss företag från omvärlden. Om vi har den ambitionen så ska en sådan politik också baseras på att vi ger en korrekt beskrivning av tillståndet i vårt älskade fosterland och inte kommer med nidbilder och svartmålning. Det kan vara frestande för en opposition ett valår - det förstår jag. Men titta ändock, i varje fall i hemlighet, Per Unckel, på de siffror som ligger till grund för hur Europa bedömer Sverige! Då kanske ett visst mått av stolthet sprider sig också i den Unckelska själen. Lycka till!
Herr talman! Jag har en fråga om terrorismbekämpning till statsministern. Spanien har prioriterat frågan om terrorismbekämpning både mot bakgrund av händelserna den 11 september och den situation som råder i många länder, inte minst i Spanien, med politiskt våld och där människor ger sig på oskyldiga för att driva fram politiska förändringar. Frågan aktualiserades i förra veckan i samband med Barcelonamötet. Det har visat sig att det kanske inte finns någon majoritet i riksdagen för EU:s rambeslut om att effektivisera bekämpningen av terrorism efter det att Moderaterna, som det nu verkar, har svängt 180 grader i frågan. Min fråga till statsministern är denna: Kom terrorismfrågan upp i något sammanhang under toppmötet i samtalet med de övriga ledarna? Hur ser statsministern i så fall på läget för de här viktiga frågorna i Europa framöver, under våren?
Herr talman! Terrorismfrågan kommer alltid upp när vi numera träffas. Det är en sak som naturligtvis plågar Europa - de öppna demokratierna - att vi har detta hot. Samtidigt finns här en väldig vilja att samarbeta över nationsgränser mot terrorismen. Över huvud taget är brottslighet i dag internationell. Den är i allt större utsträckning någonting som går över nationsgränser, medan vi i vårt sätt att bekämpa brottsligheten däremot har väldigt svårt att snabbt agera över nationsgränser. Visst kom det här upp, inte minst via mediernas frågor men också i samtal med en och annan kollega informellt. Jag hoppas att vi slipper sända två signaler till Europa. Den första signalen jag hoppas att vi slipper sända är att vi driver en process i Sveriges riksdag som är av det slaget att det tycks som om en majoritet står bakom krafttag mot terrorismen, men när man väl kommer fram så finns inte majoriteten. Om det är den signal som vi vill sända till andra länder i Europa så är jag ganska säker på att de mycket väl kan komma att säga: Då går vi vidare utan Sverige. Det vore en utomordentligt beklaglig signal. Den andra signalen, som jag tycker att vi ska sända, är naturligtvis att Sverige ska vara ett land med utomordentligt hårda regler, utomordentligt sträng lagstiftning och utomordentligt hög och skärpt vaksamhet mot terrorism. Vi ska inte i något sammanhang sända signalen att Sverige på denna punkt är vekt. Börjar Sverige tveka om att delta i europeisk ramlagstiftning mot terrorism så kan det mycket väl vara den signal vi sänder till de farligaste förbrytarna som finns i världen. Jag hoppas att vi slipper en sådan situation. Jag hoppas att vi inte hamnar där utan att den debatt som nu kommer att föras i riksdagen för Sverige till den gemenskap som de 15 representerar. Där hör vi hemma, inte utanför.
Herr talman! Först vill jag tacka statsministern för informationen. Det är ett sätt att involvera riksdagen i I Lissabonprocessen efter Göteborgsmötet är också miljöfrågorna medtagna. Kommissionen fick i uppdrag att ta fram ett material för hur miljöfrågorna skulle ingå som en av de viktigaste beståndsdelarna i strategin. Sverige har ju kritiserat kommissionen för detta arbete. Inför Europeiska rådets möte hade också EU:s egen miljöbyrå tagit fram ett material till kommissionen, bl.a. om hur EU bidrar till miljöbelastningen och hur det stämmer överens med en hållbar utveckling. Samma miljöbyrå uttryckte sig sedan mycket kritiskt om hur kommissionen handskats med det här materialet. De menade helt enkelt att kommissionen inte vågade presentera deras material eftersom det skulle få långtgående konsekvenser om man skulle ta det på allvar. Jag undrar hur statsministern ser på detta. Gjordes det en riktig presentation av miljötillståndet? Det måste ju vara en av grundstenarna om vi ska bli en av världens mest konkurrenskraftiga och uthålliga ekonomier.
Herr talman! Jag tycker att Willy Söderdahl har en berättigad fråga. Jag tycker också att han gör rätt koppling på slutet. Vill vi vara konkurrenskraftiga måste vi vara moderna. Om vi är moderna har vi inte miljöförstörande teknologi. Då har vi energisnål teknologi. Då har vi en ny teknologi. Det är en given koppling att göra. Jag ser miljöfrågorna som drivkraft för ekonomisk tillväxt. Jag ser det som fullt möjligt att koppla loss energianvändning från tillväxt. Vi kan få tillväxt i ekonomin utan att öka energianvändningen. Vi kan ha tillväxt med minskande energianvändning om vi använder ny teknik. Det är här det ligger. Det har vi drivit. Jag har drivit det. Jag försökte att vara så aktiv som möjligt under mötet. Jag noterade att miljöbyråns chef också uttryckte uppskattning över detta. Sedan var jag försiktigt kritisk till kommissionen i min inledning. Vi kunde ha fått mer från kommissionen i form av uppslag och idéer. Det handlar om att hela tiden spela in projekt. Det blev inte så. Men slutsatsen på den här punkten är ändå av det slaget att vi håller fast vid den här ambitionen. Vi kommer att fortsätta att kämpa. För mig är detta, både utifrån en personlig övertygelse och utifrån en objektiv bedömning av vad Sverige faktiskt har att driva, den viktigaste och mest lockande frågan. Det är en fantastisk möjlighet att kombinera ett klassiskt samhällsbygge med en ideellt hållen attityd och ansats att lämna över någonting bättre till våra barn och barnbarn och att samtidigt vara med i framkant i det tekniska och i det nya. Det är vår chans. Den ska vi ta. Jag är inte nöjd med resultatet.
Herr talman! Jag betvivlar inte att Sverige, statsministern och även Margot Wallström har försökt att driva de här frågorna. Däremot besannas ju mina farhågor att det inte verkar som om det finns så stor insikt kring detta i den övriga kommissionen och i övriga EU. Det som är gjort eller inte gjort är ju historia. Frågan är hur Sverige går vidare. Det fanns bl.a. förslag om mätbara indikatorer. I det här sammanhanget skulle jag också vilja koppla till miljöfrågornas betydelse när det gäller reformeringen av jordbrukspolitiken. Ser statsministern att det finns en insikt i EU om det här sambandet mellan miljöfrågorna och jordbrukspolitiken? Sedan har jag en helt annan fråga. Det är egentligen bara av nyfikenhet. Inför de här mötena i Europeiska rådet förekommer det numera att ett antal statsministrar, antingen enskilda eller i grupp, skriver brev. Har de här breven någon betydelse? Hur behandlas de egentligen?
Herr talman! Jag sade på en pressträff att de åtminstone har betydelse för postverken. De är stora vinnare på detta. Det skrivs väldigt många brev. Det är svårt att säga vilken effekt de har, men det är ett sätt att ta politiska initiativ. Ett och annat kan man nog få se komma tillbaka i slutsatserna när ordförandeskapet presenterar dem. Det är som med all politisk opinionsbildning. Willy Söderdahl tillhör ju ett parti som har varit så ohyggligt framgångsrikt och satt sina frågor på dagordningen i alla sammanhang. Det sker ibland med brevskrivande och ibland med debattartiklar. Dem kan man skriva med än den ena än den andra, och man får upp frågorna. Så småningom smäller det till någonstans, och så blir det ett resultat. Jag tror att det är så här också. Det är inte konstigare än så. Sedan ser de partner som vi skriver tillsammans med ut som de gör från tid till annan. De är valda utifrån olika kriterier. Jordbrukspolitiken blir naturligtvis en stor miljödiskussion också. Den återstår att föra. Det blir en väldigt tuff förhandling. Det gäller att vi har miljöfrågorna med som en utgångspunkt och är starka och aktiva. Kommissionen har fått i arbetsuppgift att gå vidare med indikatorer, målsättningar och sådant. De har nog underlag för att jobba. Nu gäller det att stötta och stimulera kommissionen så att vi får ett underlag nästa år i Grekland som gör att detta kan följas upp mer aktivt.
Herr talman! Willy Söderdahl tog min fråga här. Men jag fortsätter på temat världens mest konkurrenskraftiga ekonomi och ekonomisk tillväxt. Miljöfrågorna måste ju absolut in där. Miljöpartiet anser inte att dessa frågor kommer in just i den ekonomiska diskussionen. En hållbar utveckling och miljöpolitiken har fått en egen punkt. Det ägnades inte så stor uppmärksamhet åt detta över huvud taget på mötet. Hur går diskussionerna när det gäller den ekonomiska tillväxten? Tar man hänsyn till utsläpp till luft och vatten, sopor som produceras, förbrukning av naturtillgångar och koldioxidutsläppen i tillväxtbegreppet? Jag har inte hört att man har pratat om skatteväxling. Jag vet att diskussioner om dessa frågor pågår i parlamentet, och man har kommit ganska långt. Hur går det i rådet med den ekonomiska politiken, konkurrenskraften och tillväxten?
Herr talman! Det går väl så där, kan man säga. Det är inte helt stumt, men det är inte lätt. Jag har inte heller låtsas som om det är lätt här från talarstolen. Särskilt svårt är det naturligtvis när konjunkturen inte är bra. Mycket av det vi talar om är ju sådant som man nog skulle kunna kalla för djupgående strukturförändringar i ekonomin. Sådant som är gammalt ska överges till förmån för sådant som är nytt. När man talar om sådant betyder det att en del människor kommer i kläm. Någon blir arbetslös någonstans. Någon kanske tvingas flytta. Den typen av konsekvenser vägs också in. Det gör att sådant här alltid är lättare att hantera i goda konjunkturer. Där brukar jag luta mig mot en tidigare svensk statsminister som heter Thorbjörn Fälldin. Han fick frågan om vart miljöfrågorna tog vägen under hans första tid som statsminister. Han sade att de försvann i lågkonjunkturen. Så är det nog också nu. Miljöfrågorna sitter trångt i en lågkonjunktur också i Europa. Jag beklagar det synsättet. Jag tror att det är felaktigt. Jag tror att miljöfrågorna är en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Skattefrågorna finns med i slutsatserna, men, som jag har sagt så många gånger förut, jag vill inte ha skattebeslut i EU med hjälp av majoritetsbeslut. Då byter unionen karaktär. Däremot har vi ett stort behov av att samordna våra skatter, t.ex. miniminivåer för koldioxidutsläpp och sådan saker. Vi skickar en stark signal om att vi vill ha detta. Sedan får vi se hur framgångsrikt det blir. Men vi ska icke förtröttas. Vi ska, som alla andra små grupperingar i världshistorien, slita för vår sak och be och ibland också skrika. Vi ska inte ge upp. Det här kommer att gå därför att vi har rätt, Kia Andreasson och jag.
Herr talman! Det låter som om vi är på samma bas. Jag uppskattar statsministerns tal om att verkligen kämpa och skrika och höras. Det här är ju en överlevnadsfråga. Tillståndet i världen och Europa känner väl de övriga ministrarna också till. Vi har en stor uppgift där. En annan fråga gäller världstoppmötet i Johannesburg för hållbar utveckling. EU-dokumentet antogs inte inför Johannesburgsmötet, utan det ska ske vid junimötet i Sevilla. Det är ju väldigt sent. Finns det tid för en riktig diskussion inför det viktiga mötet i Johannesburg?
Herr talman! Ja, det gör det, även om jag inte hade haft något emot att vi hade antagit det i Barcelona. Det är ordförandeskapets planering, och vi kommer att ha toppmötet i mitten av juni. Vi träffas i Johannesburg från mitten av augusti till mitten av september. Det bör räcka. Tid är alltid dyrbar. Jag hade gärna sett att vi hade haft mer tid, men det här är deras planering. Det är ingenting som man tar en jättestrid omkring. Man säger inte: Ni har tänkt fel i er planering. Ni ska göra det här en månad tidigare. Det är inte så det fungerar. De gör bedömningen. Jag har ingen anledning att tro att de inte skulle vilja åstadkomma det bästa.

Herr talman! Det var tre frågor. Jag börjar med den sista: Vad händer om irländarna röstar nej en gång till, och vad ska EU göra för att stötta Irland? Jag tror att det bästa vi kan göra för att stötta Irland i dess folkomröstningsansträngningar är att hålla oss därifrån, inte lägga oss i, inte visa oss. Detta är det irländska folkets sak att avgöra. Jag tror att vore utomordentligt provocerande om det uppfattades som om EU-kommissionen - trots all den briljans som ryms i den församlingen - eller europeiska rådet engagerade sig. Låt irländarna sköta detta. Irländarna är varma anhängare av en utvidgning av unionen. Nicefördraget syftade till att möjliggöra utvidgningen. Det är det centrala. Jag har ingen anledning att nu spekulera kring vad som skulle hända om det blir ett nej, annat än att säga att vi löser den situationen då. Hur, vet jag inte. Låt oss vänta med den diskussionen tills det är ett sådant läge. Så till frågan om Mellanöstern. Det är ett skarpt uttalande som strävar efter att vara balanserat. Det är solklart om det som är den folkrättsliga grunden. Israels ockupation av de områden som sedan också bosättare har tagit över är inte förenligt med folkrätten. Det gäller också relevanta FN-resolutioner. Det övervåld som pågår från israelisk sida, inte minst mot sjuktransporter, påpekas självklart också. Samtidigt pekar vi på den palestinska sidan och deras oförmåga att hantera och kontrollera den terrorism som finns. Det är ett sätt för EU:s del att uttrycka både engagemang och oro utan att för den skull hamna i ett läge då vi skapar en konflikt med den ena eller andra sidan. Vi vill, och kan troligen, spela en roll, men inte förrän parterna själva kommer till ett förhandlingsbord. Kanske ser vi just nu detta hända. Säker är jag inte, men man kan alltid hoppas. Det är ett solklart avståndstagande i frågan om Zimbabwe och en solklar kritik av Mugabe och hans regim och ett djupt beklagande av hur valet gick till. Det är ett bakslag för alla demokrater. De flesta nu verksamma demokrater världen över var djupt engagerade i Zimbabwes frigörelse, och så har vi fått uppleva detta. Det är förstämning och ilska.

Herr talman! Nej, ingenting konkret. Min bedömning är att om vi gör något konkret blir det bara ett elände. Låt dem folkomrösta och folkomrösta i frid så blir det säkert också fred med Nicefördraget. Det är ett bra fördrag. Jag tror att ligger i linje med vad irländarna vill, men det ska de själva ta ställning till. Det ska inte andra upplysa dem om. Jag skulle bli vansinnigt upprörd om något sådant hände i Sverige; om det plötsligt kom folk tillresande från Irland och talade om för oss hur vi skulle rösta. Det är fortfarande så i Europa. Vi är här tydligt urskiljbara nationalstater med en nationell politisk kultur som försöker samarbeta med varandra. Vi måste respektera det. Jag har ingen anledning att ytterligare kommentera frågan om Mellanöstern och Zimbabwe. Vi har väl i huvudsak samma värderingar. Det finns en solidaritet bland olika ledare att Afrika själv ska lösa sina problem. En sådan solidaritet kan ibland uppenbarligen bli litet missriktad.
Herr talman! Först vill jag tacka för en informativ och klar redogörelse från Barcelona. Det är viktiga mål som är uppsatta. Tillåt mig konstatera att det är långt kvar innan vi har nått målen, men de är inte desto mindre viktiga. Jag vill instämma i vad statsministern sade när det gäller den miljödrivna tillväxten och att den inte har fått det genomslag som vi hoppades och önskade. Ska vi nå en verklig tillväxt och nå de här jobben är det naturligtvis viktigt att tillväxten blir hållbar. Vi har hört ambitionen från statsministern. Finns det någonting mer konkret att göra för att ge starkare tyngd åt miljöfrågorna och den uthålliga tillväxten? Jag vill anknyta till den brevskrivning som Willy Söderdahl var inne på. Där har statsministern tillsammans med Tony Blair tagit upp snabbheten i att starta företag i Europa och att bygga ut bredbanden till 2005. Togs frågan att ta bort byråkratin för småföretagen upp i Barcelona, och small det till och gav resultat? Om jag förstod det rätt av redogörelsen small det till och gav resultat för målsättningen att bygga ut bredbanden i Europa. Jag skulle kunna fråga om Sverige ingår in den planen, men det förstår jag att vi gör. Min fråga är snarast hur statsministern ser på vad som i nationellt perspektiv krävs för att öka trovärdigheten från Sverige för kravet att nå målet om bredband till alla hushåll i Europa 2005?
Herr talman! Det var många frågor, och jag ska försöka besvara dem. På miljöområdet är det viktigt med indikatorer, alltså tydligt uppsatta signaler som talar om i vilken riktning EU går miljömässigt. Kommissionen har ett sådant uppdrag. Vad gäller förebilder behöver vi inte vänta på EU för att göra det själva. Exempelvis är den energipolitiska proposition som vi lägger fram tillsammans ett uttryck för en ny teknologisk ansats för denna viktiga del av vårt ekonomiska liv. I fråga om de små och medelstora företagen är det kanske för mycket sagt att det small till. Det gjorde det inte. Däremot var vi helt överens om att ge grekerna i uppgift att till kommande år, nästa toppmöte som hålls i Grekland, göra till en av de stora frågorna hur vi hanterar startandet av nya företag i Europa med så lite byråkrati som möjligt. Där är USA bättre än vi, det vet vi. Samtidigt har vi i Sverige ett och annat att bidra med omkring våra erfarenheter, både negativa och positiva, och det ska vi göra.
Herr talman! Jag välkomnar självklart och står bakom detta att man nu lägger större tyngd på småföretagarfrågorna vid de kommande mötena för att nå resultat också där. Min fråga om bredbanden, de nationella konsekvenserna och förebilderna blir: Vilken ljus förebild ser statsministern framför sig vad gäller bredbandsutbyggnaden i Sverige?
Herr talman! Jag glömde den frågan, förlåt, jag skulle ha besvarat det vid första inlägget. Jag är ganska optimistisk därför att bredband är en ny form av infrastruktur, som ju så påtagligt kopplas till IT boomen. Det är så att säga kusin med den teknologirevolutionen. Vi vet att det med all ny teknik kommer en fruktansvärt snabb uppgång och väldiga förväntningar. Sedan kommer konkurserna, sedan den ekonomiska baksmällan och sedan faller det. Vi har just fallit, vi är där nere, men sedan kommer tillväxten. Jag är helt säker på att vi just nu står i det läge då det börjar att röra sig i hushåll och hos andra som är de egentliga efterfrågarna av bredbandstjänsterna. Nu börjar det gå åt rätt håll. Då har vi en stadig tillväxt framför oss. Vi kan se på Ericssons systemleveranser för den nya generationens telefoner. Där är det precis samma teknologikurva. Det går jättesnabbt uppåt, sedan dyker det, sedan kommer det i gång och växer. Jag tror att Sverige kommer att vara en förebild i Europa för användningen av bredband. Jag tror att Lennart Daléus stridsrop, digital allemansrätt, kommer att vara någonting som sprids ut över Sveriges gränser och på så sätt upplyser hela den europeiska kontinenten.
Herr talman! På EU-toppmötet i Göteborg var en av huvudfrågorna, om inte huvudfrågan, utvidgningen av EU. Nu är det knappt två år kvar tills eventuellt tolv nya stater ska komma med. I statsministerns uppräkning av de punkter som behandlades nämndes inte utvidgningen. Var den frågan över huvud taget inte med på dagordningen?
Herr talman! Nej, det var den inte, men samtidigt ja, den var närvarande, närvarande i form av att samtliga stats och regeringschefer från ansökarländerna deltog i toppmötet under den fas då vi diskuterade Lissabonprocessen. De fick ge sin syn på den. Däremot var det här toppmötet tid inte avsatt för att diskutera förhandlingarna om de nya medlemsländerna, de svåra förhandlingarna om regionalfonder och jordbruk. Vi kommer tillbaka till det i Sevilla. Däremot var de på plats, och de uttryckte tillförsikt. Det kändes naturligt att vara några fler kring bordet. Dessutom var de i allra högsta grad på plats när vi diskuterade reformerna av rådets arbetsformer i framtiden, hur vi beter oss när vi är 20, 25, 30 medlemmar kring bordet för att komma fram till beslut. Det ska också diskuteras i Sevilla.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar förutom Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen ett antal motioner om kemiska ämnen och produkter. Vänsterpartiet har i betänkandet reservation om avfallsförbränning samt om produkter och avfall från fiskenäringen. Vi har även ett särskilt yttrande om kvicksilver i amalgam. Herr talman! För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1 men står givetvis även bakom vår andra reservation. Syftet med Stockholmskonventionen är att förhindra skadlig påverkan av s.k. POP-ämnen. Ännu är det bara tolv ämnen eller ämnesgrupper som omfattas av konventionen, men det är inte vilka ämnen som helst. Det är åtta bekämpningsmedel - aldrin, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex och toxafen. Till detta kommer de två industrikemikalierna PCB och hexaklorbenzen. Utöver dessa finns på listan två ämnen som bildas som biprodukter vid förbränning. Det är polyklorerade dioxiner och furaner. Dessa långlivade organiska och bioackumulerbara ämnen är inte att leka med. När de släpps ut i miljön kan de finnas kvar i årtal, decennier eller t.o.m. i århundraden. De sprids med luft och vatten över stora avstånd, från ekvatorn till Nordpolen. En del av dem lagras i feta vävnader hos djur och människor, vilket gör dem till de mesta problematiska kemikalier som vi och miljön kan utsättas för. Vi har fått kostråd när det gäller dioxin i fisk. När får vi kostråd baserade på kemikalier i andra livsmedel? Eller ska vi sluta producera dessa ämnen som produceras både avsiktligt och oavsiktligt? En del vanlig mat innehåller i dag så höga nivåer av dioxin att en stor del av livsmedlen skulle vara otjänliga om gränsvärdena sattes på säkra nivåer. Inom FN har över 100 länder enats om att utsläppen måste minska för att till slut helt upphöra. EU har sagt att medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att minimera utsläppen. Riksdagen har sagt och beslutat att alla utsläpp av farliga ämnen till miljön ska upphöra. Men i Sverige pågår ändå en av de största utbyggnaderna av en dioxinkälla i modern tid, nämligen sopförbränningen som ska fördubblas inom fem år. Denna utbyggnad sker dessutom utan någon övergripande konsekvensbeskrivning. Det är det som vår reservation nr 1 handlar om. Vi anser att det är anmärkningsvärt att denna utbyggnad - en av de största industriella utbyggnaderna i modern tid - sker utan en nationell övergripande konsekvensbeskrivning. Visserligen prövas varje enskild anläggning, men ingen bedömning görs av miljöeffekterna av den samlade utbyggnaden. Det tycker vi är helt oacceptabelt, för oavsett reningsutrustning och modernisering kommer mängden dioxin i aska som läggs på våra svenska soptippar att öka i proportion med den ökade förbränningen. Då kan man ställa sig frågan om vi följer konventionens inriktning om att minimera och slutligen helt eliminera utsläppen av dioxiner, furaner, PCB samt hexaklorbenzen - ämnen som bildas vid sopförbränningen. Dixoin är ett människoskapat, mycket farligt miljögift som lagras i fettvävnaderna hos människor och djur. Så länge dioxin produceras kommer det att spridas till miljön och människorna. En stor mängd finns redan spridd i miljön, och den bryts ned sakta. Vi och myndigheterna måste vidta kraftfulla åtgärder. Minskade utsläpp räcker inte, de måste elimineras. Alla källor till dioxinutsläpp bör kartläggas och åtgärdas. Behovet av detta ser vi när kostråden kommer i stället för åtgärder. Vad ska vi göra med den återkontaminering som sker av vatten och våra hav genom produkter och avfall från fiskenäringen? Vi anser att Livsmedelsverket borde få i uppdrag att i samråd med Fiskeriverket och Naturvårdsverket se över problematiken och föreslå en strategi för att hantera just detta problem. Detta tar vi upp i vår reservation 2. Slutligen, herr talman, vill jag nämna vårt särskilda yttrande som beskriver vår syn på kvicksilverhaltigt tandvårdsmaterial. Vår syn är att detta tandvårdsmaterial måste fasas ut och förbjudas. Vi anser att skrivningen i delmål tre i kemikaliestrategin för giftfri miljö om utfasning av kvicksilver senast 2003 inkluderar kvicksilverhaltigt tandvårdsmaterial. Eftersom regeringen avser att anmäla ett förbud mot användning av kvicksilver till EU har vi här avstått från att reservera oss i denna del. Vi avvaktar nu regeringens arbete på EU-nivå och avser att återkomma om detta arbete inte leder till några konkreta åtgärder inom en snar framtid.

Herr talman! I detta betänkande behandlas propositionen Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar och därtill ett antal motionsyrkanden. Jag tänker uppehålla mig vid ett av dem, och det rör kvicksilvret. Sverige har, som alla känner till, systematiskt under många år arbetat med att avveckla kvicksilvret och dess användning inom olika områden. Det är bara inom tandvården som amalgamanvändningen och därmed kvicksilvret har utgjort något slags fredad zon. Det är just därifrån som det stora utsläppet sker i dag av kvicksilver i vårt kretslopp. År 1995 kom en tredjedel av utsläppen till luft t.ex. från våra krematorier och därmed från kvicksilvret i amalgamet i de avlidnas tänder. Sveriges riksdag beslutade 1994 att amalgamet skulle avvecklas senast 1997. Många som arbetat länge för ett amalgamförbud tyckte då att detta var ett senkommet beslut. Det fördröjdes emellertid beroende på vårt inträde i den europeiska unionen. Det förbud som riksdagen hade beslutat om förhindrades rentav. Men eftersom kvicksilvret klassats som en medicinteknisk produkt kunde vi inte tillämpa normala miljöregler. Detta tycker jag, herr talman, är en orimlig politik. Påverkan på naturen är givetvis densamma om kvicksilverutsläppen kommer från varor som termometrar och batterier eller från amalgamfyllningar som innehåller kvicksilver. Jag tycker att miljöreglerna bör gälla allt kvicksilver oavsett hur det används. Jag vill, herr talman, med detta korta anförande yrka bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Vad är då långlivade organiska föroreningar? Jo, typiskt för dessa är att de bryts ned mycket långsamt i naturen. De sprids över stora områden med nedfall också långt från ursprungskällan. Natur, fåglar, andra djur liksom människor drabbas. Genom att vi nu tillträder Stockholmskonventionen bidrar vi till att förhindra skadlig påverkan på människors hälsa och på miljön. Ett tydligt exempel på att skador tyvärr redan skett är situationen i Östersjön. Fisken är så förgiftad att unga kvinnor rekommenderas att avstå från att äta den. Jag vill, herr talman, peka på två viktiga delar i en politik för att komma åt de här problemen. Den ena delen handlar om EU:s kemikalielagstiftning. Vi socialliberaler anser att utredningsansvaret ska gälla alla kemiska ämnen och produkter och att informationen om alla kemiska ämnens egenskaper ska vara tillgänglig. Jag har tagit upp detta i reservation 4, till vilken jag yrkar bifall. Miljöfrågorna är drivkraft för ekonomisk tillväxt, sade statsministern för en stund sedan. Jag tror att han har rätt. Jag kommer att tänka på det när jag ska peka på den andra delen i en nödvändig politik för att stoppa förgiftningen i naturen, nämligen hur vi tar hand om vårt avfall. En hantering som är hållbar är återvinning, återanvändning och också minskning av den totala avfallsmängden. Deponering av avfall är en miljöovänlig hantering, och det är också den sopförbränning som bedrivs i dag. Dioxiner sprids till både luft och mark, men också vissa andra gifter. Politiken är i det här avseendet för otydlig. Vi har infört skatt på deponering av avfall, men inte på miljöstörande förbränning. Jag menar också att många politiker ute i landet sprider tveksamhet om vilken väg vi måste vandra genom att då och då ifrågasätta den, som vi menar, nödvändiga inriktningen på att sortera vårt avfall, återvinna, återanvända och totalt minska avfallet. Det är mot den här bakgrunden som vi menar att det är viktigt att nu ifrågasätta och också vidta åtgärder för att hejda den mycket kraftiga utbyggnad av sopförbränningen som pågår på olika håll i landet, åtminstone tills vi vet ännu mer om konsekvenserna av den. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 4.

Herr talman! Vi i Miljöpartiet är mycket glada att regeringen nu föreslår riksdagen att Sverige ska godkänna tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, s.k. POP. Det är synnerligen väsentligt att vi i Sverige tar vår del av ansvaret för att få bort de här farliga kemiska ämnena ur kretsloppet. Problemet med just POP är att de är långlivade och att de byggs upp i kroppsvävnaderna. Ju högre upp i näringskedjan man kommer desto mer gifter har det ansamlats i organismerna. Människan finns högt upp i näringskedjan. Det innebär också att halterna i kroppen är betydligt högre än i omgivningen och att även mycket små mängder av de här ämnena kan vara väldigt skadliga. Syftet med Stockholmskonventionen är att dessa ämnen ska fasas ut helt och hållet. Där tar man upp tolv av de här ämnena. Det kan tyckas som en droppe i havet när man betänker att det, om man bara räknar Sverige, finns ca 30 000 kemikalier som vi inte har någon kunskap om - eller mycket liten kunskap. Alla dessa är förstås inte POP, men det finns betydligt fler än tolv även av dem. Nåja, det här är ett steg i rätt riktning, och man får väl se det som en miniminivå som förhoppningsvis kan stödjas i ett brett internationellt perspektiv. Vi tycker att det borde vara självklart för ett land som Sverige, som säger sig vilja vara en föregångare på miljöområdet, att gå betydligt längre än den här miniminivån. Tyvärr finns det tecken på att det ur flera aspekter inte förhåller sig på det sättet i dag. Därför har Miljöpartiet en motion med förslag på åtgärder för att skärpa Sveriges åtföljande av den här konventionen. En verksamhet som vi tar upp särskilt där, och som går i helt motsatt riktning jämfört med syftet med Stockholmskonventionen, är den gigantiska pågående utbyggnaden av sopförbränningsanläggningar, som flera tidigare har tagit upp här. År 1997 bestämde man att man skulle införa ett deponeringsförbud. Detta trädde i kraft vid det senaste årsskiftet. Man beslutade då också att införa en skatt på deponering av avfall. Redan då påpekade Miljöpartiet risken med att det skulle bli en storskalig utbyggnad av sopförbränningsanläggningar på grund av att det då var det billigaste alternativet. Nu ser vi effekten, nämligen att det är precis det som håller på att hända och som till viss del redan har hänt. 19 kommuner har i dag planer på att bygga stora anläggningar för att elda upp soporna. Anledningen är att de ekonomiska villkoren är sådana att detta är det billigaste alternativet. Det finns stora problem med det här, och ett av problemen är bildandet just av POP, t.ex. dioxin. När man förbränner sopor bildas dioxiner. Dessa kommer antingen ut i luften, via gaser, eller i askan eller via filterresterna. Den aska som bildas, där de högsta mängderna dioxin finns, måste behandlas som farligt avfall och läggas på soptipparna. Det finns många exempel i dag på att detta inte sköts på ett bra sätt på soptipparna. Det finns, som vi ser det, stora risker att det här dioxinet också kommer ut i kretsloppet. Det enda man gör ur dioxinsynvinkel är i princip att man gör vanligt avfall till farligt avfall som innehåller höga halter av dioxin. Ett annat problem med sopförbränning är att det bryter kretsloppet. En stor del av det material som eldas upp skulle kunna återvinnas eller återanvändas, och en stor del av materialet skulle säkerligen inte behöva produceras över huvud taget. Vi ser också att sopförbränning till stor del är ett systemfel, eftersom det minskar drivkrafterna för att vidta andra åtgärder för att minska uppkomsten av avfall och för att öka sopsorteringen. Det ger tvärtom snarare en drivkraft för att införskaffa avfall. Man binder upp sig med långsiktiga avtal om att ta hand om avfall åt andra kommuner, vilket gör att man behöver en viss avfallsmängd. Vi ser det här som en väldigt farlig utveckling. Det finns också ett stort problem i att man inte gör, och inte har gjort, någon övergripande miljökonsekvensbedömning gällande den totala utbyggnaden av sopförbränningsanläggningar. Det är bl.a. det som vi tar upp i vår motion. En annan fråga som vi tar upp i motionen handlar om mätning och kontroll, något som vi anser vara totalt undermåligt i dag. Man mäter och kontrollerar dioxinutsläpp från sopförbränningsanläggningar en gång per år under optimala driftsförhållanden, och när man eldar just avfall är driftsförhållandena oerhört varierande beroende på att innehållet i avfallet kan variera. Det är svårt att hålla en optimal drift hela tiden. I Belgien har man infört stora skärpningar när det gäller just kontroll och mätning av dioxin. Det tycker vi är en förebild, och vi tycker att Sverige ska ta sig en titt på detta. Vi i Miljöpartiet menar att det behövs ett tillfälligt stopp för planerna på utbyggnad av sopförbränningsanläggningar tills en sådan här övergripande miljökonsekvensbedömning är gjord för att inte riskera att Sverige långsiktigt undergräver syftet med Stockholmskonventionen och i stället börjar nyproducera stora mängder av skadliga gifter som sedan sprids i naturen. Vi tycker också att det är viktigt att man under den här tiden försöker klargöra de framtida ekonomiska förutsättningarna för avfallsförbränning. Det har vi inte tagit upp i vår motion, men det är en viktig del. Jag instämmer därför i Vänsterpartiets yrkande av bifall till reservation 1. Jag tänkte också säga några ord om en annan av Miljöpartiets reservationer, som handlar om bromerade flamskyddsmedel. I dag finns det ett 70-tal bromerade flamskyddsmedel som används som brandskydd i framför allt elektronisk utrustning, bl.a. datorer. Dessa ämnen är långlivade och har också den typen av egenskaper att de byggs upp i kroppsvävnaderna, i kroppens fetter. Bl.a. har man uppmätt höga halter i bröstmjölk. De här ämnena kan också påverka de mänskliga hormonerna. De stör därmed processer i kroppen och kan orsaka svåra skador. Vi anser att man kan klara sig utan bromerade flamskyddsmedel, och det anser även t.ex. Räddningsverket. Vi menar att Sverige måste gå i täten med ett nationellt förbud mot hela gruppen bromerade flamskyddsmedel och att man också ska verka för att fasa ut de här ämnena i hela EU. Sverige jobbar med de här frågorna på EU-nivå, men vi menar att man också måste gå före nationellt med ett förbud mot hela den här gruppen. Jag vill yrka bifall till reservation 9, som handlar om bromerade flamskyddsmedel. I övrigt har Miljöpartiet en mängd reservationer i det här betänkandet. Det är många av våra förslag som behandlas. Det handlar bl.a. om försiktighet och framförhållning vid tillverkning av nya kemiska ämnen. Det handlar om utfasning av enskilda kemikalier och kemikaliegrupper. Det handlar om kvicksilver i amalgam, som vi anser ska bort. Det handlar om avvecklingsplan för bekämpningsmedel och om utfasning av PVC. Sedan har vi ett särskilt yttrande om flera särskilt besvärliga kemikalier som skulle kunna fasas ut, varav Barbro Feltzing senare kommer att ta upp en del.

Herr talman! Jag får börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar och avslag på samtliga motionsyrkanden, både de från följdmotionerna och de 38 motionsyrkandena från den allmänna motionstiden 2001 rörande kemikaliekontroll. Stockholmskonventionen antogs vid en diplomatisk konferens i Stockholm den 23 maj förra året, därav namnet. Syftet är att förhindra skadlig påverkan av långlivade organiska föroreningar på människors hälsa och miljö genom att förbjuda, avveckla eller begränsa användning och produktion av sådana föroreningar samt att minimera eller, där så är möjligt, eliminera utsläpp av oavsiktligt bildade biprodukter som t.ex. dioxiner, som flera här har tagit upp. Initialt omfattar konventionen tolv ämnen, eller ämnesgrupper, vilka samtliga redan är förbjudna eller strängt reglerade i Sverige. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att Sverige tillträder Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, s.k. POP-ämnen. Förenta nationernas miljöprograms styrelse beslutade 1995 att börja jobba med frågan, och Sverige undertecknade konventionen samma dag som den antogs, alltså den 23 maj förra året. Hittills har två länder ratificerat och totalt elva länder, och Europeiska gemenskapen, undertecknat den. För ikraftträdande krävs att minst 50 parter ratificerar, godtar eller godkänner konventionen. ämnen, kännetecknas av att de bryts ned mycket långsamt i naturen, särskilt i kalla miljöer med sparsam biologisk aktivitet. De sprids över nationella gränser, och nedfall kan ske långt från ursprungskällan. POP-ämnen är fettlösliga och ansamlas i människors och djurs kroppsfett, dvs. de är bioackumulerbara. Det är därför vi kan hitta oroväckande höga halter i t.ex. modersmjölk och hos sälar. Sälar har mycket fett och vistas i kalla miljöer där ämnena bryts ned väldigt långsamt. Toppkonsumenter, såsom de stora rovdjuren och rovfåglarna, är särskilt utsatta eftersom ämnena som regel ökar i koncentration ju högre upp i näringskedjan man kommer. Mätningar i Östersjön har visat att halterna av vissa långlivade miljögifter inte har minskat trots långvariga förbud mot användning såväl i Sverige som i andra Östersjöländer. Östersjön är ett av världens största bräckvattenhav med en hög tillförsel av miljögifter och en låg vattenomsättning. Den låga salthalten ger ett ganska artfattigt växt och djurliv som är särskilt känsligt för ytterligare påverkan av miljögifter. Livsmedelsverket har exempelvis utfärdat kostrekommendationer för konsumtion av fet fisk från Östersjön för kvinnor i barnafödande ålder på grund av de höga halterna. Temperaturskillnaden mellan olika regioner har betydelse för spridningsmönstret. Forskningen om spridningsmönstret visar att ämnen avgår från mark och vatten till luft i varmare regioner och transporteras till varmare regioner och blir kvar där, i t.ex. tempererade och arktiska områden. De arktiska ekosystemen och ursprungsbefolkningen som livnär sig på fisk och däggdjur från Arktis är speciellt i riskzonen. Detta visar att det är angeläget att vidta åtgärder på regional och global nivå för att stoppa spridningen av dessa ämnen. Stockholmskonventionen kan bidra till att minska nedfallet - bl.a. över Sverige - av dessa ämnen, som i huvudsak används i andra delar av världen. Vi får hoppas att denna typ av internationella konventioner åstadkommer en större rättvisa mellan nu levande och kommande generationer. Vi som lever nu måste ta tag i våra egna miljöproblem för kommande generationer. För att nå målet giftfri miljö krävs inte enbart nationella åtgärder utan också åtgärder inom EU och globala beslut. Vi har här i riksdagen med anledning av propositionen Kemikaliestrategi för en giftfri miljö redan beslutat att användningen av särskilt farliga ämnen ska fasas ut. Stockholmskonventionens ämnen omfattas av detta utfasningskrav. Herr talman! Konventionen reglerar även import och export samt omhändertagande av lager och avfall av långlivade organiska föroreningar. Initialt omfattas tolv ämnen eller ämnesgrupper som tidigare har räknats upp här. När det gäller dioxiner och furaner ställer konventionen krav på att åtgärder ska vidtas för att minska eller eliminera utsläpp till följd av oavsiktlig bildning av dessa ämnen. Detta ska ske genom upprättande av handlingsprogram och genom att främja användning av bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis. Med stöd av miljöbalken kan regeringen föreskriva gränsvärden som måste iakttas när tillstånd till miljöfarlig verksamhet beviljas och omprövas: För svensk del finns det behov av att kartlägga utsläppskällor och ytterligare definiera behov av åtgärder för dessa oavsiktligt bildade ämnen. Därför ger regeringen Naturvårdsverket ett sådant uppdrag. Stockholmskonventionens bestämmelser medför alltså endast behov av mindre kompletteringar i det svenska regelverket. Författningsändringar kan genomföras med stöd av befintliga bemyndiganden i miljöbalken. Utskottet anser på samma sätt som regeringen att ytterligare POP-ämnen bör läggas till konventionen så snart som möjligt och tycker därför att det är bra att regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram en prioriteringslista över sådana ämnen. Försiktighetsprincipen är vägledande för konventionens syfte och användning, särskilt när det gäller att lägga till nya ämnen. Herr talman! Det är viktigt att vi fortsätter att vara framsynta och driva på miljöfrågorna i allmänhet och kemikaliefrågorna i synnerhet - nationellt, inom EU och internationellt. Detta är viktigt för att vi ska få en hållbar utveckling och för att kommande generationer ska kunna leva i en giftfri miljö.

Herr talman! Carina Ohlsson talade ganska mycket om dioxinproblemet, miljöproblemen i Östersjön och knöt även an till sopförbränningen. Jag trodde att Carina Ohlsson skulle sluta med ett konstaterande och kanske rent av en uppslutning bakom reservation 1. Man kunde tro det, åtminstone när man lyssnade till beskrivningen av problemen och deras storlek. Ohlsson är nödvändiga för att komma åt det stora problem som hon berörde i anförandet? Är ett förslag om skatt på sopförbränning på väg hit till riksdagen, eller ska det vidtas andra åtgärder för att vi ska komma åt det här problemet, som Carina Ohlsson mycket riktigt beskrev?
Herr talman! Jag kan instämma i en del av det som Harald Nordlund tog upp. Vi är naturligtvis inte nöjda när de här utsläppen fortfarande finns. Dioxinutsläppen ska minska ännu mer. Det är just vad Stockholmskonventionen säger: De ska minskas eller elimineras. Det gäller inte bara utsläppen från avfallsanläggningar, utan det gäller all hantering och alla typer av processer där dioxin framstår som en förorening. Därför har Naturvårdsverket fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska dioxinutsläppen ytterligare. Det kommer i år också ett samlat grepp från regeringen när det gäller avfallshantering. Flera utredningar har nyligen presenterats i syfte att ge underlag för nya åtgärder. Därför avvaktar jag till dess, även om jag är säker på att Harald Nordlund inte är nöjd med det.
Herr talman! Jag är inte nöjd, och jag ställer en konkret fråga: Är Carina Ohlsson positiv till att införa en skatt på sopförbränning motsvarande deponiskatten?
Herr talman! Jag väntar till dess jag får ta del av alla utredningar och förslag för att få en samlad bedömning och för att se hur de olika förslagen ställer sig till varandra. Det är svårt att se en helhet, för det bildas dioxiner vid andra processer också, t.ex. vid oavsiktliga bränder på soptippar eller deponier och även vid förbränning av biobränslen. Jag tycker att man bör ha en samlad bild innan man föreslår konkreta åtgärder. Det är möjligt att det behövs sådana åtgärder som Harald Nordlund beskriver.
Herr talman! Carina Ohlsson nämnde i sitt anförande dioxinproblematiken när det gäller fisken i Östersjön och de kostrekommendationer som finns från Livsmedelsverket. Jag kan inte låta bli att kommentera det. Det är ju ganska viktigt att i sammanhanget påpeka att man faktiskt i de andra EU-länderna har bestämt att fisk som innehåller så höga halter av dioxin ska vara förbjuden att försälja för mänsklig konsumtion. Sverige har begärt och fått ett undantag från detta, så att vi i Sverige ska ha möjlighet att i affärerna köpa fisk med för höga halter av miljögiftet dioxin, som behandlas bl.a. i Stockholmskonventionen. Jag måste fråga: Anser Carina Ohlsson att detta är tillräckligt - att kostrekommendationer till unga kvinnor löser problemet med att vi i dag får i oss alldeles för höga halter av dioxin?
Herr talman! Jag tror inte att det bara är kostrekommendationer till unga kvinnor som behövs utan snarare kostrekommendationer över huvud taget. Naturligtvis kan unga kvinnor vara mest drabbade för att de är i fertil ålder och för att den här typen av miljögifter kan ansamlas i bröstmjölk och även föras över till det nyfödda barnet vid amning. Det är naturligtvis inte önskvärt. Jag tycker att det är fruktansvärt. Här görs det också sammanvägningar. Å ena sidan är det nyttigt att äta fisk, å andra sidan får man i sig gift då. Experter säger att man har kommit fram till en avvägning som ska vara så balanserad som möjligt. Det får jag väl lita på i detta fall.
Herr talman! Experterna i EU har kommit fram till en helt annan bedömning, nämligen att den här fisken är farlig för mänsklig konsumtion. Detta i kombination med de höga dioxinhalter vi får i oss genom våra andra livsmedel gör att vi anser att man bör åtgärda detta. Jag blir personligen väldigt frustrerad när jag hör experter tala om hur nyttigt det är att äta fet fisk. De säger att man ska äta fet fisk minst en gång i veckan. Eventuellt säger de i en bisats: Det här gäller tyvärr inte dig, därför att du är en ung kvinna i fertil ålder. Du får äta fisk högst en gång i månaden, och även då kan det innebära vissa risker.

Jag tycker att det är mycket underligt att man från Socialdemokraternas sida anser att det räcker med kostrekommendationer och att man inte vill garantera oss unga kvinnor rätten att faktiskt kunna köpa fet fisk i affärerna och våga äta den.
Herr talman! Det vore önskvärt att man kunde garantera att alla typer av livsmedel var bra ur hälsosynpunkt och inte innehöll några gifter. Det är naturligtvis vår gemensamma önskan att vi tillsammans kan lösa detta genom sträng miljölagstiftning, så att våra kommande generationer inte ens ska behöva göra dessa ställningstaganden. Det är den första utgångspunkten. Vi har i Sverige jobbat mycket med dioxinfrågan, även om Maria Wetterstrand inte tycker att det är tillräckligt. Dioxinutsläppen från sopförbränning har dock minskat från 90 gram per år 1985 till 3 gram per år. Det är alltså en minskning på 97 %. Det har alltså gjorts saker. Jag ska återgå till frågan om att äta fisk eller inte. När man talar med unga kvinnor är det i alla fall ett som är säkert, nämligen att informationen har gått fram. Man informerar hela tiden på mödravårdscentraler osv. Men det är mycket svårt att ge garantier för att alla typer av livsmedel inte innehåller gifter, eftersom det finns andra fetthaltiga livsmedelsprodukter som inte har helt uppmätta halter av alla typer av gifter. Det är därför som det är så viktigt att vi kommer överens om internationella konventioner. De flesta ämnena kommer ju från andra länder än Sverige.
Herr talman! Carina Ohlsson talar på ett förtjänstfullt sätt om konventionen och framför allt om dioxinfrågan i sitt anförande. Men hon undviker att ta upp den fråga som jag reste, nämligen frågan om kvicksilvret, ett av de mest farliga giftiga ämnen som vi känner till i vår miljö. Har inte Carina Ohlsson och det parti som hon företräder någon åsikt i den frågan, eller varför undviks frågan? Jag tycker, som jag nämnde i mitt anförande, att det nu är dags att infoga all användning av kvicksilver i den normala ordningen, nämligen att allt kvicksilver ska omfattas av gällande miljöregler. Vi ska inte ha kvar några fredade zoner. Vad tycker Carina Ohlsson?
Herr talman! Jag tog inte upp frågan om kvicksilver i mitt huvudanförande eftersom den inte ingår i Stockholmskonventionen. Men jag var helt övertygad om att Eskil Erlandsson skulle återkomma till den. Jag kände mig därför lugn i den förhoppningen, och jag har naturligtvis förberett ett svar. Den här frågan är en följetong som jag personligen skulle vilja se ett slut på i denna debatt. De som har varit ledamöter av riksdagen längre har naturligtvis följt denna fråga under ännu längre tid här i kammaren. Vi hade denna fråga uppe när vi antog kemikaliestrategin för en giftfri miljö, alltså den nationella, och när vi antog delmål 3 innebar det att nyproducerade varor så långt det är möjligt ska vara fria från kvicksilver från år 2003 och att kvicksilver inte heller ska användas i produktionsprocesser. Ett förbud mot export av kvicksilver finns redan, men det finns även dispenser t.ex. för dentalt amalgam. Men det finns alltså redan ett exportförbud. Tandvårdsersättningen för amalgam slopades fr.o.m. 1999. Och regeringen betonar i flera propositioner att det är angeläget att användningen av amalgam inom tandvården snarast upphör. Och i budgetpropositionen 2001 anförde regeringen att man borde undersöka möjligheterna att förbjuda amalgam av miljöskäl inom EU eftersom man inte lyckats förbjuda det genom EU-direktivet om medicintekniska produkter. Jag vet också att det fortgår ett arbete från svensk sida med att försöka förbjuda och fasa ut allt kvicksilver och därigenom också amalgam.

Herr talman! Vi kristdemokrater tycker att det är självklart att Stockholmskonventionen ska undertecknas. Därför har vi inte väckt någon motion om detta. Som vi har hört finns det även motioner från allmänna motionstiden. Där har vi en motion som berör flamskyddsmedel. Det är något som har debatterats mycket. Det talas framför allt om bromerade flamskyddsmedel. Det finns ca 800 flamskyddsmedel att välja på, vilket är en otrolig mängd. Det är också en otrolig mängd kemiska substanser bara i detta syfte. Men det är de bromerade flamskyddsmedlen som har kommit att användas mest och därför förekommer mest. De är långlivade. Därför vill vi ha bort dem. Dessutom har Räddningsverket sagt att vi kan undvara just de bromerade flamskyddsmedlen, det finns andra medel. Det är också ett problem att många av de ersättningsmedel som vi tar till också visar sig vara skadliga på olika sätt, och det finns motioner om detta. Det är alltså inte helt enkelt. Det behövs mycket materialarbete. Man har prövat hur fort flygplan brinner. Man kan se att det skiljer väldigt mycket mellan olika material. Mycket kan alltså göras bara genom att man får fram de bästa materialen för detta ändamål. Vår motion handlar om att vi vill verka för ett förbud av pentaBDE, oktaBDE och decaBDE. Vi vill att Sverige ska verka för att produktion och import av dessa ämnen ska förbjudas i EU. Utskottet redovisar på ett bra sätt att arbete pågår och att Sverige har varit pådrivande. Det är vi glada för. Vi har tidigare fått höra att Naturvårdsverket har utarbetat en strategi för hur vi ska komma ifrån dessa bromerade flamskyddsmedlen. Jag vet inte om Carina Ohlsson vet vad den strategin går ut på, men det hade varit intressant att höra. Det talas om att man inom EU på frivillig väg har upphört att tillverka PBB. Man har insett vart det har varit på väg. För de andra ämnena som vi har motionerat om är det också på väg. Men det är riskbedömningar på gång, och man vet inte hur lång tid det tar innan detta går igenom. Parlamentet är pådrivande och driver på kommissionen som verkar mer tveksam, ofta av marknadsskäl. Vi har inte funnit anledning att reservera oss i ämnet eftersom arbete pågår och Sverige verkar för detta. Vi tycker dock att vi kunde ha fått höra mer om vad Sverige verkligen gör för att driva på detta och vad Naturvårdsverkets strategi går ut på. Vi har därför skrivit ett särskilt yttrande om detta. Vi kommer att följa frågan noga i fortsättningen. Jag yrkar alltså bifall till förslaget i betänkandet och har inte någon invändning mot själva Stockholmskonventionens undertecknande.

Herr talman! Jag ska prata lite om de motioner som jag har väckt och som behandlas i det här betänkandet. Ett av de motionskrav som jag har drivit sedan jag kom in i riksdagen 1994 är ett förbud mot bromerade flamskyddsmedel, som vi har pratat mycket om i dag. De finns i textilier och i elektroniska applikationer. Medlen har som ordet beskriver flamskyddande egenskaper, och den kemiska strukturen är närbesläktad med PCB. När bromerade flamskyddsmedel förbränns bildas, som vi också har hört här i dag, dioxiner och freoner. De är mycket giftiga för miljön och ackumuleras. De nya bromerade medlen, difenyletrar, är spridda i stora delar av Sverige. Vi vet att halterna har höjts drastiskt sedan 70-talet. De återfinns i bröstmjölk. Man trodde att nivån gick ned ett tag, men den har ökat igen. Bl.a. återfinns de i vårt blod. För ett par år sedan hittade man mycket höga halter av bromerade flamskyddsmedel i Viskan. Värdena i fisken var tio gånger högre än i fisk som fångats i Nordsjön. Dessa värden är hundra gånger högre än i övriga världen beroende på att man släppt ut väldigt mycket bromerade flamskyddsmedel i Viskan. Det är viktigt, herr talman, att ett förbud genomförs. Jag tycker att jag har kämpat länge för detta. Det sägs att det kommer och att det ska komma i EU, men hela tiden måste man trycka på för att det verkligen ska hända någonting. Det har tagit väldigt lång tid. Det har kommit fram ett nytt flamskyddsmedel. Det är väl bra att man försöker få fram andra medel. Det kallas för trifenylfosfat. Svenska forskare har upptäckt detta i dataskärmar. När man har använt de här dataskärmarna under två år finns medlet fortfarande kvar. Det löser sig när man sätter sig framför datorn. På grund av det elektriska fält som finns omkring datorn dras det närmare ansiktet och man andas in det. Man tycker bl.a. från Chalmers att det här medlet bör fasas ut. Det är ingenting vi ska ha. Jag har också motionerat länge om hormoner och hormonliknande ämnen. Ett sådant ämne är nonylfenol som använts under 40 år i plaster och tvättmedel. Man sade från början att sådana här små mängder inte gör någonting. Men vi har nu sett, efter att det har gått så här många år, att det har hänt väldigt mycket. Om man tittar på den kemiska uppbyggnaden ser man att det är uppbyggt precis som östrogen. Det ser ungefär likadant ut. De här utsläppen har gett allvarliga skador. Vi vet att manliga individers spermieproduktion har minskat med 50 %. Ämnet finns i hela vårt vattensystem, i sjöar och i dricksvatten. Det sker en samverkan med de här produkterna och ämnena, bl.a. med DDE som är en nedbrytningsprodukt av DDT. DDE medverkar till att pojkar föds med missbildade könsorgan. Man har sett det på krokodiler i Sydamerika, och man har hittat väldigt mycket av sådana här missbildningar världen över. Ett kemiskt ämne skulle inte få tillverkas med mindre än att tillverkaren kan bevisa att det är ofarligt för organismer och att det är viktigt för samhället. På grund av detta har vi en reservation, och jag vill yrka bifall till reservation 3 i betänkandet. De syntetiska hormonerna som liknar östrogen bryts inte ned i våra reningsverk, därför har man uppmätt väldigt höga värden bl.a. i Stockholms-, Umeå och Göteborgsområdet. Man har upptäckt tvåkönade isbjörnar med stört immunsystem på Svalbard. Det gäller att det sätts in starka krafter för att avveckla de här hormonerna och hormonliknande ämnena. Vi vet att de finns kvar länge i naturen. Herr talman! Jag har också skrivit om läderhantering. Genom att jag skrev den här motionen väcktes faktiskt frågan de kemikalier som finns i läder. Jag har själv arbetat med garvning, så det var ett sätt för mig att upptäcka detta och anledning till att skriva en motion om det. Det här har stor påverkan på vår miljö. Det garvas bl.a. med trevärd krom och det är allergiframkallande. Men om man förbränner trevärd krom omvandlas det till sexvärd krom, och det är starkt cancerframkallande och allergiframkallande. Därför tycker jag att man inte ska bränna läder som man gör nu. Ni har pratat om sopförbränning. Sopor förbränns nästan alltid på tippen, och det skulle man inte göra med läder. Vi har skrivit om pentaklorfenol som finns som ett konserveringsmedel i läder, bl.a. i Indien och Kina. Allt läder som vi importerar innehåller pentaklorfenol. Det blir dioxin även när det förbränns. Jag tycker att regeringen ska försöka pröva ett nationellt förbud mot pentaklorfenol. Militären ska nu ta bort mängder av maskeringsnät som innehåller pentaklorfenol. Man återfinner alltså detta i stora mängder i vårt blod. En annan sak är azofärgämnena som finns i vårt läder. De bör också förbjudas, men EU har inte låtit oss göra ett undantag. Hos garveriarbetare har man faktiskt hittat cancer av många olika slag. I en motion talar jag om babyns hälsa och om babyprodukter. Vi har ett särskilt yttrande som bl.a. tar upp detta. Små barn i babyåldern utsätts för skadliga kemikalier. Allting som läggs på babyns hud tas upp. Det finns alltså fruktansvärt mycket. Av 70 produkter som man har undersökt är det endast 12 som godkänts. Ett exempel är att man dagligen tvättar babyn med tvättservetter. Tillverkaren säger att produkten ska klara två och ett halvt år. Bättre vore kanske att sätta ett datum för sista dagen man bör använda dem. Ett större krav på produkterna till våra små barn är väldigt viktigt. Kemikalierna återkommer naturligtvis i naturen sedan. En baby har så tunn hud att allting som man lägger på den tas upp. Man ska tänka på det. Det gäller nästan alla produkter. Det är nästan ingen som klarar kraven.

Herr talman! Radio och TV har diskuterats i väldigt många år. Vilken frihet ska finnas i etern? Den frågan aktualiserade redan författaren Vilhelm Moberg på sin tid. Det kan inte vara rimligt, sade han, med ett monopolföretag inom ett så viktigt massmedieområde. Det sade han redan för 40-50 år sedan. Det är orimligt, menade han, att ha ett monopolföretag som har möjlighet att påverka människor så mycket. Det skulle vara lika orimligt menade han att ha en enda tidning, Sveriges Tidning, som hade någon sorts monopol på utgivning i vårt land. Själv minns jag tiden med Radio Nord, som på eget bevåg bröt monopolet med sändningar från ett fartyg ute i Östersjön. Söderut fanns Radio Syd med ungefär samma typ av program. Även de bröt mot den då gällande lagen. Den första borgerliga regeringen på 44 år införde närradion på 70-talet. Den gav föreningar och organisationer rätt till egna, lokala sändningar vid sidan av Samtidigt kom TV-sändningar från satelliter. Det föranledde vissa socialdemokrater att kräva förbud mot enskilda innehav av parabolantenner, något som givetvis aldrig beslutades i riksdagen. År 1987 började TV 3 sända, och svenska hushåll fick möjlighet att se program med inslag av reklam. I den vevan genomförde lokalradion hemma i mitt län, Skaraborg, en debatt om reklam i TV. Den socialdemokratiske företrädaren, en riksdagsledamot, lovade skaraborgarna, och svenskarna gissar jag, att man aldrig skulle behöva konfronteras med reklam i marksända svenska program därför att en socialdemokratisk partikongress hade beslutat så. Så fick vi TV 4 i mars 1992, och det statliga monopolet bröts. Det är alltså precis tio år sedan. Därefter har allt gått mycket snabbt. Låt mig efter den här korta historiken peka på några grundläggande riktlinjer för den moderata synen på mediepolitik. Herr talman! Målet måste alltid vara att säkerställa yttrandefriheten, respekten för upphovsrätten och mediernas oberoende och tillgänglighet. Vi menar också att staten ska verka för etableringsfrihet så långt tekniken medger. Dessutom anser vi som självklart att tryckfrihetens principer och yttrandefrihetsgrundlagen ska vara ramen för vad som får sändas och inte får sändas. Olika medier ska ha rätt att finansiera sin verksamhet t.ex. med reklam. I betänkande KU16 diskuteras regeringens förslag om vissa lättnader i radio och TV-lagen. Majoriteten i utskottet står bakom de förslagen. Bl.a. ska det bli tillåtet att under vissa förutsättningar avbryta TV program med annonser. Några inskränkningar gäller, t.ex. att gudstjänster inte får avbrytas med reklam och inte heller barnprogram som vänder sig till barn under 12 år. Men visst är det märkligt att i detalj bestämma hur många minuter ett program ska vara för att få sända reklam, särskilt som vi vet att det går att kringgå bestämmelserna genom att hitta på speciella programinslag. Vi säger därför i vår reservation nr 2, som är fogad till betänkandet, och jag yrkar samtidigt bifall till reservation nr 2, att regelverket är föråldrat. Vi vill ha ett betydligt bredare och friare utbud av medier i vårt land. Det ska vara fria medier som kan verka oberoende av statlig styrning och som hör samman med ett fritt och öppet samhälle. Vi vill skapa bättre konkurrensförutsättningar för TV-reklammarknaden. Det finns alltfler aktörer - TV 3 och Kanal 5 är några som i dag har stor täckning - men regelverket ger olika förutsättningar beroende på vilket land sändningarna kommer från och sändningsteknik. En särskild fråga vi tar upp i vår kommittémotion är hur man ska se på den sponsring som sker av program i Sveriges Television, dvs. vid sidan av den vanliga reklamen. Det är ju en stor inkomst som SVT får på det sättet. Vi föreslår att alla dessa frågor måste allsidigt belysas i en utredning som ska tillsättas så snart som möjligt. Det ska vara en utredning som ska genomlysa reklamreglerna och ge regeringen underlag för att lägga fram förslag till ett regelverk som innebär att staten ställer sig neutral inför olika TV-kanaler, olika TV-bolag och sändningstekniker. Vad svenska folket behöver och vad alla nuvarande och kommande TV aktörer är i behov av är att vi får regler som utgår från den verklighet som råder, nu och i framtiden. Det ska vara regler som blir lätta att tillämpa och som håller för lång tid framöver. Jag har redan yrkat bifall till vår reservation nr 2.

Kammarens sammanträde återupptas för riksdagens frågestund. Vid dagens frågestund deltar följande statsråd: jordbruksminister Margareta Winberg, utrikesminister Anna Lindh, statsrådet Mona Sahlin, socialminister Lars Engqvist och statsrådet Lars-Erik Lövdén. Jordbruksministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Övriga statsråd svarar var och en för sitt ansvarsområde. Det är som vanligt många som vill ha ordet. Jag vill därför uppmana alla till koncentration och till så korta frågor och svar som möjligt.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialministern. Beslutet om maxtaxa och nationellt förbehållsbelopp för de äldre var ett viktigt steg för att kapa orimliga skillnader i avgifter för lika insatser mellan olika kommuner, och många äldre hade sett fram emot det beslutet. Redan när propositionen kom, och vi debatterade ämnet, fanns en lång rad frågetecken kring tolkningen. De restes inte minst av Kommunförbundet. Vi kristdemokrater var positiva till själva sakbeslutet, rättvisan i det, men kritiska till otydligheten. Nu upplever vi att både kommuner och enskilda har många frågor. Det finns inte utrymme att här diskutera detaljerna, men jag vill fråga socialministern om han finner anledning att medverka till att räta ut kommunernas frågetecken och stilla oron hos de äldre som nu bekymrar sig för att behöva begära socialbidrag därför att ett nytt taxesystem införs.
Fru talman! Beslutet att införa maxtaxa i äldreomsorgen är, som Sven Brus påpekar, en mycket viktig reform. Det är en reform som ser till inte bara att vi får ett högsta tak för kommunernas avgifter för äldreomsorg utan också, vilket kanske är ännu viktigare, att vi klargör vilket förbehållsbelopp som ska gälla, dvs. från vilken inkomst kommunerna över huvud taget ska få ta ut avgifter. Det här är en reform som inte på något enda sätt påverkar kommunernas övriga bedömningar av socialbidrag. Det har funnits osäkerhet om detta, och i förra veckan träffades folk från Socialdepartementet och Kommunförbundet för att klargöra frågan. På Kommunförbundets hemsida informerar man nu följande: Den nya lagen innebär inte några försämringar för någon pensionär. Lagen tydliggör det försörjningsstöd som kommunerna redan i dag ger till pensionärerna som har för låga inkomster för att klara sin försörjning. Det är alltså nu helt entydigt att kommunerna ska se till att genomföra maxtaxan, och ingen enskild pensionär ska få det sämre. Det är upp till kommunerna att hantera detta enligt den lagstiftning som riksdagen har beslutat om.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag har också erfarit att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att följa tillämpningen av de nya bestämmelserna under så mycket som en femårsperiod. Det hade naturligtvis varit bra, med tanke på de många frågetecken som finns kring den här reformen, om frågetecknen hade raderats ut innan den nya taxan införs. Många förtroendevalda i socialnämnder runtom i landet hör av sig med funderingar till vårt riksdagskansli och även till andra. Jag noterar att socialministern nu har kommit fram till en överenskommelse med och information till Kommunförbundet, och jag hoppas att det når ut. Ska jag tolka svaret så att socialministern här i dag kan garantera att ingen äldre vårdtagare i någon kommun ska behöva söka socialbidrag på grund av den nya taxan?
Fru talman! Ja, det kan jag verkligen garantera, eftersom maxtaxan inte innebär någon som helst förändring av de system som kommunerna har för socialbidragen. Huruvida kommunerna sedan ändrar sina system och sina bedömningar av socialbidrag är en fråga för varje kommun. Det är alltså upp till ansvarsfulla kommunalpolitiker att se till att maxtaxan innebär det som Sveriges riksdag beslutat om, nämligen att ge en trygghet för pensionärerna. Ingen enda pensionär ska få det sämre som en följd av beslutet om maxtaxan. Och jag tror att kommunalpolitiker runtom i landets kommuner är medvetna om detta och ser till att det inte innebär en försämring för någon. Men man ska inte blanda ihop beslut om maxtaxan med kommunernas bedömningar av socialbidrag. De är två helt olika saker.
Fru talman! Min fråga riktar sig också till socialministern. Vi har ju hemska kostnader för långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar i Sverige. I dag går över 108 miljarder till detta av de drygt 700 miljarder som vi totalt kan spendera per år. Kvinnors andel av långtidssjukskrivningar har ökat kraftigt, från under Häromkvällen redovisade SVT en undersökning som gjorts i några län av hur försäkringskassorna använder rehabiliteringsmedel till människor som har skadats i sitt arbete eller på annat sätt. Det visade sig att i de undersökta länen spenderades i snitt ca 25 000 kr på varje kvinna som hade skadat sig, medan summan för männen var ca 125 000 kr per person. Jag känner inte till någon vetenskaplig undersökning som säger att män är fem gånger klenare än kvinnor.

Fru talman! Nu har jag inte det direkta ansvaret för försäkringsfrågor, utan det har statsrådet Ingela Thalén. Men så pass mycket ansvar har jag att jag omedelbart kan säga att den typen av hantering är oacceptabel. De skillnader som uppenbart finns i bedömningen kan vi inte acceptera. Den riktigt stora frågan handlar om rehabilitering över huvud taget. Det lite spännande och hoppfulla är att antalet sjukanmälningar på korta sjuktider inte ökar. Det bekymmersamma är att de långtidssjukskrivna förblir långtidssjuka alldeles för länge. Den stora utmaningen är därför att se till att rehabiliteringen fungerar och att vi erbjuder alla långtidssjuka en bättre möjlighet att återvända till arbetslivet. Då måste män och kvinnor naturligtvis bedömas på samma sätt.
Fru talman! Det gläder mig att socialministern tycker att man ska bedöma män och kvinnor på samma sätt och att det är viktigt att det kommer fram medel till rehabilitering för dem som har råkat ut för sjukdom eller arbetsskada. När Socialstyrelsen, som ligger under ministerns ansvarsområde, tittade på detta - jag tror att det var för något år sedan - visade det sig att av de tillfrågade som varit långtidssjukskrivna ett år eller mer hade 14 % fått någon form av rehabilitering. I den aktuella undersökningen hade man satt gränsen för rehabilitering vid ett telefonsamtal under ett år. Det är helt oacceptabelt. När det sedan finns indikationer på att kvinnor behandlas fem gånger sämre än män - det finns som sagt ingenting som säger att män är fem gånger klenare än kvinnor - undrar jag om socialministern är beredd att ge Socialstyrelsen i uppdrag att titta på hur rehabiliteringsmedel fördelas mellan män och kvinnor i den här verksamheten för att dels se till att det kommer fram rehabiliteringsmedel, dels se till att de fördelas rättvist.
Fru talman! Det är principiellt mycket viktigt att bedömningen är densamma. Jag är dock inte beredd att omedelbart dra slutsatser av det material som har lämnats. Man får titta på vad det grundar sig på och hur det faktiskt ser ut. Men det är klart att män och kvinnor ska ha samma bedömning. Det är också viktigt att det fungerar ute i försäkringskassorna. De gör naturligtvis bedömningar likaväl när det gäller själva rehabiliteringsarbetet. I vilken mån man behöver en särskild studie för att undersöka kunskapssituationen vågar jag inte riktigt bedöma, men jag ska naturligtvis tala med det ansvariga statsrådet, Ingela Thalén, om detta.
Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till statsrådet Mona Sahlin och ställa en fråga. År 2000 ökade AMS åtgärderna när arbetslösheten minskade, vilket var ett trendbrott i förhållande till hur AMS hade gjort tidigare. Det var ingen tvekan om att man då började fundera på om AMS gjorde detta för att hyfsa till arbetslöshetsstatistiken. I gårdagens DN kunde man också läsa att en intern utvärdering av aktivitetsgarantin inom AMS visar att det snarare är svårare att få jobb om man har aktivitetsgarantin än om man inte har den. AMS försökte då att dölja den här rapporten. Vi har 37 000 personer som befinner sig i aktivitetsgarantin. Den upplevs, som sagt, enligt DN som ett stort misslyckande av AMS självt och av många som är med i den. Då kan man fråga sig varför man har en sådan ineffektiv åtgärd och hur ministern ser på att AMS försöker dölja den här utvärderingen. Kommer ministern att verka för att utvärderingen ska få allmän publicitet?
Fru talman! AMS åtgärder är inte till för att dölja några siffror. AMS åtgärder är inte till för att hyfsa till några siffror. Jag vill upplysa Kent Olsson om att arbetsmarknadspolitiken är mycket viktigare än så. Också när arbetslösheten minskar finns det nämligen stora grupper i vårt land som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är de som behöver aktiva insatser. Det är de som har behov av att vi tar bort diskrimineringen, och det är de som också i en tid när antalet jobb växer behöver få del av arbetsmarknadspolitiken. Enligt de uppgifter som jag har fått av ansvarigt statsråd, Björn Rosengren, handlar det inte om att det fanns några uppgifter att dölja. Det är inte heller sant att aktivitetsgarantin har gjort det svårare för människor att få jobb. De siffror som vi har visar att fler har kunnat komma ut i arbete. Låt oss visa respekt för den grupp människor som efter många års utanförskap när det gäller arbetsmarknaden behöver ett mycket ömsint hanterande för att få hjälp att komma tillbaka! Det är det som aktivitetsgarantin handlar om, inte att hyfsa siffror, Kent Olsson.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi diskuterar arbetslösheten, men tyvärr visar det sig i bl.a. en undersökning som är gjord av Företagarnas Riksorganisation att det som skedde år 2000 var att AMS helt plötsligt bytte metod. Man kan titta på en 20 årsperiod och se att AMS nu helt plötsligt bytte metod. Man ökade antalet åtgärder i en högkonjunktur, kanske för att regeringen skulle uppnå sitt mål. Men det intressanta är ju att det vore bra om statsrådet såg till att en sådan här rapport kom i offentlighetens ljus. Det gäller framför allt eftersom det i den här rapporten står att det är svårare att få jobb när man går igenom aktivitetsgarantin än när man inte gör det. Det kan ju inte vara meningen med en åtgärd att göra det svårare. Vi måste ändå ha åtgärder som gör det lättare för människor att få jobb och inte svårare. Därom kan vi väl vara överens. Det skulle vara intressant att höra ministerns syn på att man har en garanti som gör det svårare att få jobb.
Fru talman! Jag måste upplysa Kent Olsson om att vi i arbetsmarknadspolitiken aldrig kan stanna vid att vara nöjda med att ganska många har ett arbete eller att nästan alla har ett arbete. Är det så märkligt att arbetsmarknadsåtgärderna kan öka i en tid när arbetslösheten minskar? Vi nöjer oss inte med att den som har varit långtidsarbetslös, den som är handikappad och den som har psykiska problem inte ska få en plats på arbetsmarknaden. Därför, Kent Olsson, är det helt riktigt att åtgärderna kan öka också i en tid när arbetslösheten minskar. Jag vet att Björn Rosengren kommer att återkomma till själva rapporten, men jag vill upplysa om att aktivitetsgarantin gör det lättare för människor att komma ut i arbete. Därför är den en viktig åtgärd och ingenting som förtjänar att förlöjligas eller misstänkliggöras, som jag tycker att Kent Olsson nu gör.
Fru talman! Jag vill återvända till bristerna i jämställdhetspolitiken och därför vända mig till Margareta Winberg. Det kom en rapport i dag som visar att när par får barn vinner männen lönemässigt, men kvinnorna förlorar. Det är en oerhört oroande tendens som belyser hur liten bit vi har kommit när det gäller att bekämpa lönediskrimineringen. Jag undrar om regeringen är redo att tänka om på det här området och sätta in åtgärder för att bekämpa lönediskrimineringen. Man kan t.ex. ha en mera positiv attityd till konkurrens på de områden där kvinnor dominerar arbetsmarknaden - vård, omsorg och utbildning. Och är regeringen äntligen beredd att tänka om när det gäller det område som TCO:s ordförande lyfte fram i en artikel i dag om större möjligheter för familjer att få livspusslet att gå ihop genom att hushållsnära tjänster blir billigare? Kan vi få ett omtänkande på dessa två punkter?

Fru talman! Fru talman får väl vid tillfälle ta upp med statsråden vad de här frågestunderna är till för. Det är inte regeringen som ska fråga oppositionen utan tvärtom. Men jag kan svara att vi har kämpat hårt för att få regeringen att höja taken i socialförsäkringarna. Det är en mycket viktig jämställdhetsreform. Jag är också mycket för en lagstiftning som hindrar diskriminering av kvinnor i arbetslivet, men nu gällde det ytterligare åtgärder för att bekämpa lönediskriminering. Det är klart att vad vi ser i den här rapporten är en lönediskriminering. Det är orimligt att män som får barn vinner men att kvinnor som får barn förlorar. Två av de åtgärder som jag kan tänka mig utöver många andra är just att man främjar konkurrens om den kvinnliga arbetskraften - vi vet att det höjer lönenivån - och att man gör någonting åt möjligheten att köpa hushållstjänster. Kan vi inte få ett positivt besked på de båda punkterna?
Fru talman! Vad jag menade när jag pratade om arbetsrätten var de rapporter som har kommit den senaste tiden till följd av den nya ordning som Lars Leijonborg och Folkpartiet har varit med om att skapa. Kvinnor får nämligen inte bara lägre lön utan blir t.o.m. av med sina jobb därför att turordningsreglerna nu är förändrade. Där har ni ett stort ansvar. När det sedan gäller jämställdhetslagen och lönediskrimineringen vill jag säga att jämställdhetslagen i dag är mycket skarp. Vi skärpte den för 13-14 månader sedan. Jag vet inte om Lars Leijonborg och Folkpartiet är anhängare av någon mer statlig lönepolitik. Det är inte regeringen. Vi har nu givit parterna detta verktyg, och sedan hoppas vi att parterna ska använda sig av det. Det är lite för tidigt att nu säga att jämställdhetslagen behöver skärpas ytterligare. Vi måste låta en period gå och se hur man kan använda den. Jag tror inte att hushållsnära tjänster är lösningen på hela det problem som vi nu talar om, men det är ett enkelt recept för Folkpartiet att framhålla.
Fru talman! Jag har en fråga som jag vill ställa till utrikesminister Anna Lindh. Det gäller det pågående mötet i Mexiko. Många hade sett fram emot mötet eftersom det skulle vara ett globalt möte. Man skulle samla de ekonomiskt starka krafterna och samtliga regeringar för att kunna leva upp till lite - eller helst allt - i millenniedokumentet och få till stånd de satsningar som behövs för fattigdomsbekämpningen. Det är många av oss som ser ganska pessimistiskt på resultatet av mötet utifrån vad som hittills kommit fram. Jag har en fråga som gäller Världsbanken och skuldavskrivningarna. Världsbankens sätt att räkna har länge diskuterats och kritiserats när det gäller det man kallar hållbar skuld. Det har kommit fram nya tankar om att man också skulle räkna in det som rör hälsa, skola och övrigt i millenniebetänkandet. Stöder regeringen detta?

Fru talman! Tack för svaret. Jag tycker dock att det inte bara är en biståndsministerfråga när det gäller synen på Världsbanken och IMF:s hantering av skuldavskrivningarna och den syn som man i dag har på det som man kallar hållbar skuld. Man räknar inte in hälsa och skola i beräkningarna av vad som är hållbarhet. Det borde vara en självklarhet. Även miljö borde räknas in i den aspekten. Man måste ha råd att satsa på sin egen befolkning innan man kan börja betala tillbaka skulder till rika länder, som ju är de som har lånat ut pengarna. Dessa tankar måste ändå vara en regeringsfråga, eftersom Världsbanken är av den digniteten. Det måste vara en fråga som hela regeringen och framför allt utrikesministern är med och diskuterar. Jag vill veta om denna fråga över huvud taget har diskuterats i den svenska regeringen.
Fru talman! Vi har allmänt från svensk sida drivit frågan om skuldavskrivningar. Vi har också varit väldigt måna om att ingen av de stora organisationerna, vare sig Världsbanken, IMF eller andra, ska ställa sådana krav på utvecklingsländer att de inte klarar sitt välfärdssystem. Vi har tidigare varit kritiska mot att det ofta har ställts sådana krav - det kan gälla lån, det kan gälla skuldavskrivningar och annat - att ländernas egna åtminstone begynnande välfärdssystem hotas. Men vi driver inte heller frågan om en totalt villkorslös skuldavskrivning. Finns det länder som har en uppenbar misshushållning med ekonomin är det rimligt att man ställer krav på länderna själva för att de ska få en total skuldavskrivning.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Den 19 oktober 2000 frågade jag socialministern här i kammaren när Daisy-skivor, som är talbokssystem för synskadade, skulle bli tillgängliga för synskadade. Det är nämligen en mycket dyr apparat. Ministern sade då att frågan inte bara var otroligt stor utan också otroligt viktig. Just nu har vi en vykortskampanj om det här i riksdagen. Jag undrar - med tanke på att frågan är otroligt viktig - vad som har hänt sedan sist.
Fru talman! Det är en viktig fråga. För dem som till äventyrs inte följer handikappolitiken kan man mycket enkelt förklara att det gamla systemet för textöverföring håller på att ersättas av ett nytt system. Problemet är att det kostar ganska mycket att skaffa nya apparater, och landstingen gör olika bedömningar. Det som har hänt sedan Susanne Eberstein frågade mig senast är att vi just har utsett en ledamot av Sveriges riksdag, Catherine Persson, att utreda hela frågan om de tekniska hjälpmedlen och det stöd som samhället ska ge. Denna fråga hänger ihop med många andra frågor som är viktiga. Vi hoppas att Catherine Persson ska komma med ett förslag både om hur staten ska agera och om hur vi ska kunna ge rekommendationer till landstingen för att se till så att man snabbt löser de här frågorna. Det är viktigt att man gör någorlunda likvärdiga bedömningar och ger likvärdigt stöd i de olika landstingen.
Fru talman! Jag är nyfiken på vad ministern säger om jag säger att det egentligen är en generell välfärdsfråga att alla människor har tillgång till litteratur. Vad tycker ministern om det synsättet?